Fru talman! Frågan om lövslybekämpning är av utomordentligt stor betydelse för svensk skogsnäring. Såväl i ett kortare som i ett längre perspektiv har frågan stor ekonomisk betydelse. Svensk skogsnäring är dessutom den största nettobidragsgivaren bland våra exportnäringar, ett förhållande som enligt mitt förmenande inte tillräckligt har uppmärksammats i vare sig propositionen eller den socialdemokratiska partimotionen. Ärendet har varit föremål för behandling i den parlamentariska utredningen Användandet av kemiska medel i jordoch skogsbruket. De fyra stora partierna kunde i utredningen nå fram till ett gemensamt förslag. Det förslag som framlades för jordbruksministern för ca ett år sedan präglades av stark restriktivitet beträffande den framtida användningen av kemisk lövslybekämpning. Någon generell tillåtelse var det alltså inte fråga om, men om en användandelinje. Utredningsförslaget innebar i korthet att kommunerna, på basis av centrala riktlinjer, skulle kunna undanta områden från flygbesprutning. Det gällde här områden som är belägna nära bebyggelsecentra, enskilda bostadshus, vattendrag, vägar o. d. Beträffande områden för vilka kommunen inte på detta sätt gjorde undantag skulle det, efter ansökan hos skogsvårdsstyrelsen i länet, kunna ges tillstånd till besprutning, om skogsvårdsstyrelsen bedömde behovet motiverat från skoglig synpunkt. Således skulle inte tillstånd för besprutning lämnas, om lövslyfrekvensen var ringa och för den skull utan större olägenhet och nämnvärt högre kostnader kunde bekämpas manuellt. Remissbehandlingen gav stort stöd för av utredningen framlagt förslag. Således ställde sig naturvårdsverket, arbetarskyddsstyrelsen, facket, LO, skogsstyrelsen, domänverket och LRF, för att nämna några av de tyngre remissinstanserna, bakom utredningens förslag. Att skogsbruket vad gäller såväl bondeskogsbruket som de större bolagsskogsbruken ställde sig positivt till förslaget är inte heller överraskande. Men även några länsstyrelser och ett par kommuner sällade sig till den positiva skaran. Mot detta massiva remisstöd fanns å andra sidan mot förslaget några länsstyrelser och ett antal kommuner liksom miljörörelsen i olika skepnader. Det torde inte vara någon överdrift att påstå att här nämnda exempel ger besked om att alla de tunga remissinstanserna anslutit sig till utredningens förslag. Härutöver kan nämnas att virkesförsörjningsutredningen i sitt i somras avlämnade betänkande tagit ställning för kemisk lövslybekämpning. Jag vill citera följande från dess betänkande: ”De nya riktlinjerna för skogspolitiken har gällt endast under ca ett och ett halvt år. Det har därför inte varit möjligt för utredningen att göra någon utvärdering av om riktlinjerna följts under denna tid. Det kan dock konstateras att ifråga om lövträdsinblandningen i plantoch ungskogarna synes någon förbättring inte kommit till stånd. Detta måste anses mycket Nr 48 oroande med hänsyn till att antalet lövträdsplantor per hektar fördubblades Torsdagen den från slutet av 1950-talet till slutet av 1970-talet medan antalet barrträdsplan 10 december 1981 tor minskade kraftigt under samma period. För att balans skall råda mellan tillgång och behov av virke måste denna utveckling brytas och de eftersläpningar som tillkommit särskilt ifråga om lövröjningen inhämtas. Enligt utredningens mening är detta inte möjligt om inte kemisk bekämpning av lövet får användas.” Man kunde av detta ha dragit den slutsatsen att det skulle ha varit förhållandevis lätt för jordbruksministern att under dessa förutsättningar skriva en proposition i frågan. Så tycks nu emellertid, fru talman, inte ha varit fallet. Förvåning har väckts på många håll, och på andra håll uppstod betydande irritation, då regeringen presenterade propositionen om lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark. Mot utredningens breda majoritet lämnade regeringen ett förslag om förbud mot användande av kemiska bekämpningsmedel. Förslaget gav visserligen möjlighet till dispenser i vissa fall, men den konstruktion av handläggningen beträffande dispenser som presenteras i propositionen ger anledning till åtskilliga invändningar. Jag bortser då ett ögonblick ifrån den närmast ett totalt förbud liknande restriktivitet som hela förslaget bygger på. Att jordbruksministern dessutom till skillnad från utredningen lagt beslutsfunktionen till länsstyrelserna är enligt vårt förmenande en mera byråkratisk och för den skull otymplig utformning. Nu skall enligt propositionen länsstyrelserna vid handläggning av dispenser höra såväl den berörda kommunen som skogsvårdsstyrelsen i länet. Ett sådant förfarande skulle naturligtvis ha varit möjligt, om inte till detsamma hade fogats att länsstyrelserna vid sin handläggning av ärendet skall ta, som det heter i propositionen, stor hänsyn till kommunernas yttrande. Fru talman! Detta måste rimligen betyda att till yttrandet från den skogliga sakkunskapen i länet, skogsvårdsstyrelsen, skall inte lika stor hänsyn tas. Varför? frågar jag mig. Det kan ju vara så att man i regeringskansliet tänkt att det inte spelar särskilt stor roll, då ju regeringsförslaget innebär att en kommun är oförhindrad att motsätta sig besprutning även på de mest avlägsna markerna. Men vi får inte förglömma att förslaget faktiskt inte heller innehåller något generellt undantagande av något närområde. Man kan därför inte utesluta att ett och annat ganska onödigt dispensärende kommer att hamna på länsstyrelsens bord. För att ytterligare förstärka kommunens inflytande i förhållande till den skogliga sakkunskapen i länet har även de kommuner som inte är sakägare givits besvärsrätt beträffande ärenden som gått dem emot. Detta kan, enligt vårt förmenande, leda till en alldeles orimlig långhalning av ansökningsärendena, då de genom kommunens besvär troligen kan komma att förskjutas från ett år till ett annat. Ja, fru talman, med regeringens förslag odlas faktiskt byråkrati och slyskog i samma jämna takt, och under tiden lider svenskt skogsbruk skada. Med anledning av regeringens proposition har moderata samlingspartiet i en partimotion framfört utredningens förslag som sitt. Något överraskande har det socialdemokratiska partiet valt att också gå en egen väg i förhållande till utredningens förslag. Det socialdemokratiska förslaget har, liksom regeringens proposition, förbud med möjlighet till dispenser som grundsyn. Däremot har det socialdemokratiska förslaget i förhållande till regeringens proposition den fördelen att ärenden beträffande områden som förutsätts kunna få dispens handläggs direkt i skogsvårdsstyrelserna. Att man i den socialdemokratiska partimotionen däremot valt att utan några centrala anvisningar ge kommunerna möjlighet att undanta områden för besprutning inger oro. Jag frågar mig: Blir det i en hel del kommuner över huvud taget områden över för skogsvårdsstyrelserna att handlägga? Det socialdemokratiska förslaget måste vidare rimligen innebära att skogsbrukarnas dispensansökningar kommer att olikabehandlas, vilket möjligen kan leda till att vi får lika många olika bedömningsgrunder för att undanta områden från besprutning som vi har antal kommuner i landet. En olikabehandling med åtföljande ekonomiska konsekvenser för skogsbruket kan vi inte acceptera. Vi menar att en likformig behandling är mycket viktig av rättviseskäl. Som framgått av den här redogörelsen beträffande partiernas ställningstaganden står vi i sakfrågan relativt långt från varandra. Det har gett partierna anledning att under utskottsbehandlingen noga överväga de möjligheter som har varit tillgängliga för ett närmande mellan de olika förslagen. Detta har emellertid inte gått att genomföra, vilket vi livligt beklagar. Jag vill dock gärna säga att enskilda personer, såsom utskottets ordförande, vid de här överläggningarna har visat påfallande beredvillighet. Det är för den skull så mycket mer angeläget att beklaga att våra överläggningar inte ledde till ett för skogsbruket acceptabelt resultat. Med hänsyn till att vi fortfarande står så långt från varandra, har någon röstning för ett annat förslag i andra hand inte varit möjlig för moderata samlingspartiets representanter. Det betyder att vi här i kammaren i andra hand inte kommer att stödja något annat förslag. Detta leder, fru talman, mänskligt att döma till att det socialdemokratiska förslaget, som också är utskottsmajoritetens, kommer att vinna. Riksdagsbeslutet kommer då att innebära en beställning från riksdagen till regeringen om ett lagförslag baserat på den socialdemokratiska motionen. Det förslagets framtida öde här i kammaren finns det ingen anledning att spekulera över just nu. Skulle förslaget emellertid någon gång bli lag, så är skogsbruket att beklaga. Skogsbruket är den skadelidande parten. Det må dock sägas att skogsbruket skulle ha varit lika mycket att beklaga, om regeringens proposition skulle ha gått vinnande från den så småningom stundande omröstningen. Mot bakgrund av vad jag tidigare har sagt om vad såväl utredningen som virkesförsörjningsutredningen har anfört vill jag sammanfattningsvis konstatera följande. Både regeringens proposition och socialdemokraternas motion leder till försämrad skogsekonomi och drabbar således såväl skogsägaren och förädlingsindustrin som landets ekonomi i form av försämrade exportintäkter. Att förslaget dessutom kommer att leda till en Nr 48 sänkt sysselsättning i förädlingsindustrin torde inte kunna bestridas. Är Torsdagen den verkligen regeringspartiernas och socialdemokraternas företrädare redo att 10 december 1981 ta det ansvaret? Lag om spridning av bekämpningsregeringen i vilken gemensamt— alltså på en gång — behandlas användande av medel över skogspreparat och handelsgödsel för jordoch skogsbruket. Denna enskilda mark motion var ett alternativ från moderata samlingspartiets sida som inte heller det har förmått samla partierna. Vi har följaktligen inte haft anledning att I en enskild motion av Per-Olof Strindberg har föreslagits att propositionen borde avvisas och att man i stället borde avvakta en proposition från Beträffande denna frågas vidare utveckling är det emellertid mycket som talar för att den kommer att sammanfalla med det som Per-Olof Strindberg har utvecklat i sin motion. Skogsbrukets behov av slybekämpning kommer tydligen inte att kunna tillgodoses genom detta riksdagsbeslut. För svenskt skogsbruk är det ointressant om den socialdemokratiska motionen eller regeringens proposition vinner i dag. Båda förslagen är klart otillfredsställande och har helt andra förstahandsintressen än skogsbrukets bästa för ögonen. Herr talman! Beträffande övriga synpunkter på skogsnäringen i vidare mening kommer en annan moderat representant, Sven Eric Lorentzon, att framföra dessa i ett anförande. Med stöd av de synpunkter som jag här har framfört vill jag nu yrka bifall till de moderata reservationerna 2 och 3. Den senare reservationen kommer inte att ställas under omröstning i kammaren annat än om kammaren bifaller reservation 2.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har något kommenterat de resonemang som fördes innan de slutliga skrivningarna gjordes i utskottet. Jag vill med en gång mycket starkt beklaga det förhållande som Arne Andersson redovisar, nämligen att det för hans partis del inte var möjligt att ta ställning till propositionen. Jag tycker emellertid att det skall vara så i politiken, att man måste göra realistiska och ansvarskännande ställningstaganden, även om det inte går exakt på det sätt som man har önskat inom det egna partiet. Arne Andersson redovisar nu en rad saker, som han och hans parti förklarar sig önska. Men det är sådant som inte finns i sinnevärlden och som inte kommer att kunna bli verklighet. Med denna ensidigt partiegoistiska ambition menar man att man banar väg för saker och ting som ändå kommer att bli verklighet. Jag beklagar det ställningstagandet. Jag frågar mig om det 83 inte alltjämt finns möjligheter till en ändring härvidlag, nu några timmar framåt, innan vi voterar. När det gäller att ta politiskt ansvar har jag följt vissa principer, som jag nu skall redovisa. Det innebär t.ex. — trots att mitt utgångsläge under utredningsarbetet var annorlunda än situationen var när det slutliga utredningsförslaget var klart — att jag såg ett visst värde i försöket att kompromissa i utredningsarbetet. Även om denna kompromiss — liksom alla andra kompromisser — hade sina svagheter, tyckte jag att man i en sådan här svår fråga skulle göra ett försök. En av svagheterna, som i någon mån har redovisats här, var enligt min mening att man får olika tillämpning i olika kommuner. Det skulle också enligt utredningsförslaget bli en betydande rättsosäkerhet för den enskilde med tanke på de olika beslut som kunde komma att fattas. Kommunerna har inte heller den skogliga och övriga expertis som skulle önskas för att kunna göra dessa ställningstaganden. Men det som framför allt var ohållbart i utredningsförslaget, och som sedan starkt kritiserades i remisserna — vilket socialdemokraterna har tagit lärdom av och förändrat i sin motion, som nu ligger till grund för utskottets skrivning — var ju att naturvårdsverket skulle ge centrala direktiv. Det är klart att man kan ge anvisningar och beskriva sakerna, men den konstitutionella svagheten i utredningens förslag är att centrala direktiv inte gärna kan styra en politiskt vald fullmäktigeförsamling. Det visade sig ju också så småningom. Jag måste säga att mitt ställningstagande i utredningen ändå kanske styrdes i huvudsak av mitt förtroende för kommunerna. Sedan upplever vi plötsligt att kommunerna i remissomgången säger ifrån att de inte önskar få detta förtroende. Det är inte riktigt som Arne Andersson säger, att remissomgången var så där förfärligt positiv — jag upplevde den i vissa stycken som förödande. När vi lämnade utredningens betänkande fick vi i varje fall en förfärlig massa ovett av skogsnäringen och skogsindustrin — men det kanske var mera rutinmässigt man kritiserade ner det förslag som vi försökte lägga fram i kompromissens anda. Det visade sig alltså att kommunerna inte ville ha detta förtroende. Jag har kvar mitt orubbade förtroende för kommunerna och min principiella inställning beträffande decentraliserad beslutanderätt. Men detta förhållande är långtifrån detsamma som att tvinga på kommunerna ett bekymmer som de inte vill ha. Det var nog också med dessa bevekelsegrunder som regeringen inte ansåg sig kunna lägga fram en proposition i närheten av utredningsförslaget, vilket har föranlett de korrigeringar som jag tycker är till det bättre, rent sakligt, i proposition 44. Man har där valt en lösning som ger möjlighet till rättvisa och likhet inför lagen men ändå inrymmer ett stort förtroende för kommunen. Dessutom väljer man i propositionen den regionala myndigheten, länsstyrelsen, som har tillgång till all den expertis som kan önskas när det gäller skogens område. Man har tillgång till naturvårdsoch miljövårdspolitisk expertis och den arbetsmarknadspolitiska expertis som man behöver för att kunna göra bedömningarna. Dessutom har man i länsstyrelsen en politiskt Nr 48 vald församling som skall ta de tunga och svåra beslut som krävs i de här Torsdagen den sammanhangen — en politiskt vald församling som har att ansvara för en 10 december 1981 likartad bedömning för hela regionen, med likhet inför lagen, rättstrygghet och, vill jag säga, begrepp som inte existerar i utskottsmajoritetens skrivning. Jag är faktiskt förvånad över att gamla, erfarna socialdemokratiska kommunalmän kan driva den linjen. Men jag är ännu mer förvånad om det verkligen skulle vara så att hela moderata samlingspartiet — enligt Arne Andersson och Svenska Dagbladet — skulle bana väg för detta förslag. Jag hoppas verkligen på allvar att det inte är riktigt så bestämt ännu. Jag hoppas att enskilda riksdagsmän i moderata samlingspartiet tänker sig för och inte låter Svenska Dagbladet dirigera detta ställningstagande. Arne Andersson argumenterar här och i sin reservation för ett snabbt beslut. Men om man mot förmodan skulle bana väg för den socialdemokratiska majoritetsskrivningen — ja, då får man inget beslut alls. Och Arne Andersson har redan beskrivit hur vi skall ha en ny propositionsomgång, med ny beredning, ny lagrådsbehandling och ny remissomgång — och förslag som man sedan kanske igen kommer att fälla i riksdagen. Moderaterna säger i sin reservation att någon förlängning av det temporära förbudet inte behövs. Men om man låter den socialdemokratiska utskottsmajoriteten vinna, betyder det två nya förlorade år — hela 1982 och hela 1983 — och därefter en fortsatt ovisshet för skogsbruket och för alla berörda parter. Propositionen däremot skulle med riksdagens bifall i dag kunna innebära ett klart besked: ikraftträdande nästan omedelbart — den 1 januari 1982. Naturvårdsverket och länsstyrelsen skulle nu under vintern hinna utarbeta anvisningar, tillämpningskungörelser och rutiner — och man skulle kunna få ett besked. Jag är faktiskt allvarligt oroad. Även om vi efter denna förlängning och ovisshet ett par tre år skulle få en ordning som följer det socialdemokratiska förslaget — eller majoritetsskrivningen — har vi gett kommunerna en gåva som de verkligen inte vill ha, en oreda som aldrig kommer att riktigt ta slut. Jag vill gärna medge att i sin utformning kan den ordningen se lockande ut därför att var och en tolkar den på sitt sätt. Skogsindustrin och hela skogsnäringen förväntar sig — eftersom man i många fall har ett mycket starkt grepp över kommunerna — att fullmäktige verkligen skall ge fritt fram för besprutning. I kanske precis samma kommuner förväntar sig miljörörelsen att eftersom den har ett starkt tryck på fullmäktige skall fullmäktige besluta om ett besprutningsförbud i hela kommunen. Det är ingen som vet riktigt vad som kommer att hända. Vad man med bestämdhet vet är att det kommer att bli en ojämnheti besluten över landet och även därmed följande rättsosäkerhet där olika bestämmelser kommer att gälla på ett och samma skogsskifte som råkar passera en kommungräns. Jag tycker att det socialdemokratiska förslaget dock på sitt sätt är mera konsekvent. Socialdemokraterna säger att kommunens beslut i dessa frågor 85 inte kan överklagas. Det är korrekt. Däremot har vi den ordningen att den del av kommunfullmäktige som är besviken på beslutet kan motionera igen redan någon dag efter beslutet om förnyad behandling av fullmäktiges beslut. Det blir ett elände utan ände. Jag tycker faktiskt att den lösning som socialdemokraterna har valt innebär att man skjuter ifrån sig ett tungt och svårt ansvar. Jag tycker att det tunga, svåra beslutet bör fattas av den regionala myndigheten. Då har man kvar den vanliga gången när det gäller besvärsrätt för berörda parter. Den möjligheten kan vi ta ställning till — möjligheten att få ett snabbt och rejält besked redan i dag. Jag vill bara nu, herr talman, tillägga här att det finns en sak som jag i sammanhanget skulle vilja betona: om vi fick ett beslut i dag med ikraftträdande den 1 januari 1982, så skulle man i länsarbetsnämnderna redan nu kunna sätta i gång projekt när det gäller att utbilda arbetslösa människor till att utföra de arbeten som kan ske manuellt. Det finns exempel på att det har kommit en ensam, ung människa, till arbetsförmedlingen och att man där har frågat honom eller henne: Vill du gå ensam åtta mil ut i skogen och göra ett jobb som du inte är utbildad för, eller vill du ha kontantersättning? Vad skall man förvänta sig att vederbörande svarar? Jo, helt klart: han är inte så pigg på att ta det jobbet. Länsarbetsnämnderna borde få tidiga direktiv som skulle innebära att man kunde säga: Vi kommer nu att ordna utbildning, vi kommer att ha ett läger för många deltagare där vi ger en utbildning i de arbeten som här skall utföras. Därefter kommer ni i stora arbetslag att få utföra det arbetet under sommaren. — Man skulle då kunna sätta i gång med det i god tid och ge den utbildning som jag är helt klar över behövs. Visst måste man ha rejäl utbildning, kanske framför allt fysisk kondition och träning, innan man kan ge sig ut på detta. Det finns i propositionen en ganska viktig finess som arbetarskyddsstyrelsen har gett klartecken till, nämligen att sådan röjning skulle kunna ske med endast ett moment, om man tillämpar en del nya metoder för enskild stambehandling som med mycket stor framgång har praktiserats i Finland. Jag tycker, herr talman, att det mesta av realism och förnuft ligger i att följa propositionen. Jag är helt medveten om att denna fråga är så svår att inte alla kommer att bli helt nöjda. Men den sorts kompromiss med en restriktiv behandling och dispenser för kemisk lövslybekämpning som föreslås i propositionen tror jag är den bästa medelväg som vi kan följa i dag. Och den finns, herr talman, redovisad i reservation 1, som jag ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Jag vill kommentera något av det Einar Larsson anförde. Det är litet svårt att förstå att det framställdes så att jag inte kunde se någon annan lösning framför mig än den vi presenterade i partimotionen. Det Nr 48 förhållandet är visserligen inte särskilt orginellt här i kammaren, men vad Torsdagen den som är orginellt i det här sammanhanget är att den uppfattning som vi för 10 december 1981 fram är den som Einar Larsson, Åke Wictorsson, Grethe Lundblad, herr = = talmannen och jag själv var överens om för ett fåtal månader sedan. Och det Lag om spridning var med den uppfattningen som vi gick upp till Anders Dahlgren och av bekämpningsöverlämnade förslaget tillsammans. Därför tycker jag att det är litet övermaga att här ifrån talarstolen säga att det är ett ensidigt partiintresse som jag företräder. Vi har lagt fram ett förslag i vår partimotion som är identiskt lika med utredningens förslag för att just den typ av invändning som Einar Larsson nu gjorde inte skulle kunna göras. Jag är därför mycket förvånad. Jag delar mycket uppriktigt Einar Larssons uttryckta farhågor på en punkt, beträffande den tidsutdräkt som det blir om vi inte fattar beslut i dag. Det är, som jag sade i mitt anförande, skogsbruket som lider av detta, och det är verkligen inte bra. Men till skillnad från Einar Larsson är jag långt mera intresserad av vilket beslut vi kommer att fatta än att det över huvud taget fattas ett beslut — och för den skull kommer vi inte att rösta på propositionen, lika litet som på det socialdemokratiska förslaget. Det var troligen en alldeles riktig beskrivning att man inom skogsbruket inte heller när utredningsförslaget lades fram var särskilt nöjd. Att man sedan, som det uttrycktes, mera rutinmässigt skällde beror nog på att man har anledning till det. Och det är risk för att man har anledning att efter insatsen här i dag fortsätta att vara missbelåten — om det nu kan kallas skällande. Det finns inte möjligheter att förvänta sig att man inom skogsbruket skall säga något snällt, vänligt eller berömmande eller ens nöjaktigt acceptera det förslag som är framlagt. Det är ett för svenskt skogsbruk dåligt förslag, så man kommer nog inte att vara vänlig den här gången heller. Och jag tror inte att Einar Larsson genom att stödja propositionen på något vis ändrar på den bilden. Till sist, herr talman: Det var intressant att notera Einar Larssons oinskränkta förtroende för kommunerna. Och i konsekvensens namn stöder han tanken att avgörandena skall ske i länsstyrelsen — det är ett oinskränkt förtroende som verkar uppbyggt på litet svag grund.

Herr talman! Jag kritiserade inte, Arne Andersson, ert partis ställningstagande när det gäller motionen och reservationen och första omgången av det hela. Men jag kritiserade den röstförklaring som Arne Andersson lämnade —-att ni, om ni inte får som ni har tänkt er, avstår från att ta ansvar för utgången och väljer att bana väg för en lösning som jag tror blir mycket olycklig för berörda parter och inte minst för miljöintresset. Därför skall Arne Andersson i Ljung inte missförstå den kritiken. Det var den andra omgången som jag kritiserade. Se Vidare kritiserade jag i viss mån också sättet att argumentera som om alternativet vore fritt fram för bekämpning. Det alternativet föreligger inte för någon av oss. I det läget menar jag att det vore mera ansvarsfullt att göra ett ställningstagande, där man har hittat fram till en balansgång som konstitutionellt sett är saklig och logisk.

Herr talman! Det var trevligt att Einar Larsson nyanserade sin kritik av det förslag som jag talade för. För att man verkligen skall förstå på vilken dålig grund Einar Larsson nu nödgas föra debatten — det är inte hans fel, men han får ändå göra det — vill jag tala om att det har förekommit betydande överläggningar mellan våra partier för att vi skulle vara överens. Jag vill, herr talman, nämna några av de punkter som vi har diskuterat för att det verkligen skall stå klart att moderata samlingspartiet i förhandlingarna inte på något vis har stått fast vid partimotionen och det gemensamma förslaget från utredningen. För att få bort varje känsla av att det skulle vara en prestigeförlust för regeringspartierna att rösta på moderata samlingspartiets partimotion vill jag framhålla några väsentliga punkter när det gäller förhandlingarna om en förändring av propositionen. Således har vi föreslagit att det i lagens 2 § andra stycket skulle tillfogas ett ekonomiskt kriterium. Stycket skulle då ha följande lydelse: Vi har alltså skjutit in att en ekonomisk bedömning beträffande de olika behandlingsmetoderna skulle tillföras. Vidare hade vi som ett tillägg till samma stycke, för att uppnå lika behandling i samband med dispenser för skogsbrukare bosatta i olika kommuner och olika län, föreslagit att centrala anvisningar skulle utarbetas. För den skull föreslår vi att nämnda stycke kompletteras med föreskrifter om när skogsmarken är av den arten att lövslybehandling med kemiska medel inte skulle äga rum. Sådana centrala anvisningar skulle ha tjänat som underlag för såväl — det är viktigt — kommunernas yttranden som länsstyrelsernas beslut. Den nyansering som har förekommit beträffande propositionen i regeringspartiernas gemensamma reservation säger någonting om detta. Men dess värre är det så att det i 4 § andra stycket ges särskilt företräde för kommunernas yttrande, vilket gör det hela totalt verkningslöst och ointressant. Ger man sådant företräde för kommunerna, spelar det ju ingen roll vilka centrala anvisningar som finns. Herr talman! Vidare har vi som en följd av nyss nämnda förslag rekommenderat att det stycke som jag nyss refererade skulle utgå. Det skapar obalans mellan kommunens och skogsvårdsstyrelsens yttranden och ger företräde för kommunens yttrande, vilket är helt oacceptabelt. Slutligen har vi också i förhandlingarna med regeringspartierna föreslagit att 7 § andra stycket, som gäller besvärsrätt för kommuner som inte är sakägare, skulle slopas. Det var alltså fyra punkter som vi diskuterade. Syftet var att den situationen inte skulle uppstå att vi helt i onödan skildes åt i den här frågan.

Herr talman! Vi skall kanske inte offra alltför mycket av kammarens tid på detaljer i våra interna diskussioner. Jag kan bara tillägga att de punkter som Arne Andersson i Ljung här nämnde i viss mån har införts i motiveringen till vad som skulle vara utskottets skrivning över propositionen. Vi har dock inte kunnat tillmötesgå de krav när det gäller själva lagtexten som Arne Andersson nämnde. Så är det ju när det handlar om att kompromissa. Då kan aldrig var och en tänka sig att få all rätt. Jag tycker att Arne Andersson ger en orättvis beskrivning av länsstyrelsens uppdrag att handlägga den här frågan. Jag kan se framför mig hur länsstyrelsen låter berörda regionala myndigheter — skogsvårdsstyrelse, länsarbetsnämnd, naturvårdskommitté m.fl. — säga vad de tycker. Dessutom låter man en politiskt vald fullmäktigeförsamling i berörd kommun yttra sig. Jag tycker inte att det är orimligt att stor hänsyn skall tas till den politiskt valda fullmäktigeförsamlingens bedömning, som dels innefattar en politisk bedömning, dels ger uttryck för den sakkunskap kommunen kan ha på området. Vi har inte kunnat ta bort denna punkt. Jag tycker inte heller att kombinationen kommun+länsstyrelse i samförstånd är något direkt ovanligt. Jag tycker tvärtom att den kombinationen är önskvärd, rent av lycklig i detta sammanhang.

Herr talman! Det är ett mycket märkligt dokument vi nu behandlar: ett utskottsbetänkande där regeringens förslag kommer till kammarens behandling som reservation och som i övrigt visar på en total oenighet. De som följt den här frågan under en längre tid är nog ganska införstådda med varför resultatet har blivit det som nu presenteras. Det är säkert mycken vånda och många funderingar som föregått de skrivningar som vi nu har att ta ställning till. Det finns därför all anledning att göra en kort historik över vad som förevarit. Frågan om användning av bekämpningsmedel i skogsbruket har varit en av de mest uppmärksammade och debatterade miljöfrågorna under hela 1970-talet. En mycket stark opinion har under lång tid krävt ett förbud mot dessa kemiska medel. Vi har också från vårt parti sedan länge krävt ett förbud. Tyvärr har vi inte i den här församlingen fått något gehör. I 1979 års valrörelse blev den här frågan en het potatis. Socialdemokraterna gick ut och förklarade att om de vann valet, ja, då skulle gifterna stoppas. Centern var inte sen att hänga på. Thorbjörn Fälldin förklarade i TV hur förnuftigt det var att röja manuellt. Dels skapades nya jobb i de delar av landet där jobben bäst behövdes, dels var det ett friskt och bra arbete. Folkpartiet ville ju inte vara sämre, så därför vädjade den dåvarande jordbruksministern till skogsbruket att inställa de planerade besprutningarna. Ingen kunde ta miste på den strävan som då visades för att äntligen sätta stopp för användningen av kemiska bekämpningsmedel. Nu blev det inte så, som det står i sången, att löftena de står kvar. Det har kammarens ledamöter visat i de voteringar om ett förbud som förekommit med anledning av motioner från vårt parti. Vart har alla dessa löften tagit vägen? Har Thorbjörn Fälldin och centern glömt hur friskt och nyttigt det är med manuell röjning? Eller glömde Thorbjörn Fälldin att tala om detta för jordbruksministern, när propositionen skrevs? Anser ni att ni nu har uppfyllt de löften som avgavs i valrörelsen 1979 om att stoppa giftanvändningen i skogsbruket? Jag kan med säkerhet påstå att det är fler än vi som anser att berörda partier grovt har svikit dessa löften. Eller är det andra omständigheter som inträffat sedan dess, som förändrat ert ställningstagande? Då bör detta i så fall omtalas. IT anslutning till att dåvarande jordbruksministern i valrörelsen vädjade till skogsbruket tillsattes en utredning. Denna avgav ett delbetänkande i december 1980, benämnt Bekämpning av lövsly. Under utredningens arbete rådde ett tillfälligt förbud 1980, vilket av regeringen förlängdes att gälla även under 1981. Att detta förbud förlängdes att gälla även under 1981 torde väl bero på att regeringspartierna inte kunde komma överens om en proposition. I utredningen vidhöll vpk den linje som vi konsekvent hållit i denna fråga. De fyra andra partierna nådde total enighet om det förslag som förordades av utredningens majoritet. Att denna enighet fanns betonades också i ett särskilt yttrande av ledamoten Arne Andersson. Normalt borde man alltså kunnat utgå ifrån att denna totala enighet även framdeles skulle bestå, men så blev inte fallet. I den proposition som lades hade utredningsmajoritetens förslag övergetts. Så har även skett beträffande socialdemokraternas motion. Den slutsatsen kan väl då dras att utredningens förslag inte var förankrat i dessa partier, utan det var endast personliga åsikter från ledamöternas sida. Detta kan självfallet inte gälla moderaterna, eftersom dessa fortfarande står kvar vid utredningens förslag, men de övriga har flytt fältet. Eftersom de olika lagförslagen återfinns i betänkandet, ämnar jag inte närmare kommentera dessa, men låt mig ändå nämna följande. Centern vill ju ofta framställa sig som ett miljöparti eller säger sig i varje fall vilja slå vakt om miljön. Här måste ändå noteras att ett statsråd tillhörande centern i den föreslagna lagtexten reducerat problemen med de kemiska medlen till en trivselfråga. Jag har inte läst det av centern nyss tagna miljöprogrammet, men jag vill fråga: Har denna slutsats även tagits med där? Socialdemokraterna har i sin motion nu gått längre än vad de tidigare har gjort. Det är synd att man inte har nått ända fram genom att ansluta sig till krav på ett förbud. Nu är socialdemokraterna tydligen inte beredda att ta ett sådant beslut i den här församlingen utan vill överföra det ansvaret till Nr 48 kommunerna. Detta föranleder flera frågeställningar. Torsdagen den Är det inte rimligt att anse den fråga som vi nu debatterar som tillhörande 10 december 1981 skogspolitiken och dess riktlinjer? Varför skall kommunerna bestämma just i denna fråga? Varför inte överlåta hela skogspolitiken till kommunernas kompetensområde? Eller är detta ett första steg för att kommunerna skall av bekämpningsöverta de skogspolitiska frågorna? Jag har svårt att finna en rimlig förklaring medel över skogstill detta ställningstagande. I det här sammanhanget kan jag inte undgå attse mark en bild av katten gående kring den heta gröten. Nu fastslår den socialdemokratiska motionen att kommunen helt självständigt bör få avgöra omfattningen av förbudet. Det är ett mer långtgående krav än regeringens förslag, det kan utan vidare slås fast. Men det framgår också av motionen, att socialdemokraterna förutsätter att bara vissa områden skall undantas. De återkommer även här till att det är fråga om områden som är känsliga ur miljövårdsoch friluftssynpunkt. Inom övriga områden skall dispens kunna lämnas, detta i enlighet med regeringens förslag. Motionens förslag innebär vidare att regeringen till våren skall lägga fram ett lagförslag och att det tillfälliga förbudet skall gälla även under nästa år. Nu har det sagts att ett sådant lagförslag kommer att röstas ned till våren. Det skulle i så fall betyda att vi åter är tillbaka vid utgångspunkten. Jag måste därför ställa följande fråga till socialdemokraterna: Varför begär ni lagförslaget från regeringen, varför författade ni det inte själva? Ni måste ju veta bäst hur en sådan lag skall skrivas, eller finns det andra och för oss okända orsaker till detta handlande? Man kan också spekulera i vilket resultatet av det kommunala förbudet kommer att bli. I vissa kommuner kommer det nog att bli mer eller mindre förbbd — det kommer säkert att helt bero på den lokala opinionen. Givetvis kommer skogsbruket att försöka påverka kommunens beslut i den riktning man där önskar; medel till detta kommer sannerligen inte att saknas. Men skogsbruket kommer också att bli orättvist behandlat: frågan om förbud eller inte blir helt beroende av var skogsmarken är belägen. Det är ett skäligt krav från skogsbruket att likartade förhållanden skall råda i olika regioner. Nej, erkänn att ett förbud som gäller hela landet och som beslutas iden här församlingen är det enda riktiga! Då uppfyller ni också de löften som givits. Det skulle motverka politikerföraktet. De här krumbukterna förvärrar bara det hela! Herr talman! Man försöker från olika håll göra slybekämpningsfrågan till en fråga om skogsbrukets vara eller inte vara. Skogsbruket har fört en massiv kampanj, där man målat upp alla de fasansfulla konsekvenserna av att inte få använda de kemiska metoderna. Den kampanjen har blivit för stark t.o.m. för en del av skogsbrukets företrädare, vilket har framgått av offentliga uttalanden från höga skogstjänstemän. Man försöker t.o.m. påstå att skogsproduktionen skulle upphöra där lövsly uppstår. Detta är ju helt fantastiskt, eftersom björken är och har varit pionjärträdet. Björken har i alla tider så att säga brutit mark för barrskogen, och kännetecknande för den barrskogen har varit att den har blivit av hög kvalitet. Vad som händer i sådana fall är att det nya barrskogsbeståndet försenas — det blir längre omloppstider — men det är ju något helt annat än vad man påstår. Men jag vill slå fast att det självfallet inte är sådana förhållanden vi eftersträvar och att det inte heller behöver bli så om man förbjuder användandet av kemiska medel. Vi anser att ett borttagande av kemisk lövslybekämpning självfallet måste ersättas, dels med förebyggande åtgärder, dels med manuell röjning. Man skall komma ihåg att uppdykande problem av den här typen i hög grad sammanhänger med sättet att bedriva verksamheten, i detta fall skogsbruket. Mycket talar för att åtgärder i förebyggande syfte skulle få en större betydelse i skogsbruket än vad man nu bedömer. Enligt vad som framkommit i utredningen blir merkostnaden för att ersätta den kemiska bekämpningen med manuella metoder ca 200 milj.kr. per år de närmaste fem åren. Kostnaden kommer därefter att sjunka, eftersom man räknat med att under dessa år ta igen den stora eftersläpning som i dag råder. Från skogsbruket har det nämnts mångdubbelt högre belopp — det gäller ju att göra det så avskräckande som möjligt. Man skall nog ta alla dessa uppgifter med en rejäl nypa salt. Det finns möjlighet att genom förenklade metoder göra denna röjning billigare. Nu råder också det förhållandet, att en eftersläpning i skogsvårdsåtgärderna, sysselsättningsproblem samt ekonomiskt stöd till arbetslösa förekommer sida vid sida. Det bör vara möjligt att ersätta kemiska metoder både med en ökning av den fast anställda personalen och med tillfällig arbetskraft. Samhällets kostnader för arbetslösheten uppgår till åtskilliga miljarder kronor. Under detta budgetår har 7 miljarder anslagits till arbetsmarknadspolitiska åtgärder; därav 3,8 miljarder till beredskapsarbeten. Det måste väl vara vettigt att använda en del av dessa pengar för att skapa meningsfulla röjningsjobb i stället för att använda kemiska medel. Självfallet är det inte vår mening att arbetslöshetsunderstöd skall dras in för arbetslösa — alla arbetslösa kan inte placeras i röjningsarbete — men det måste vara möjligt att på ett bra sätt använda den arbetskraft och de pengar som redan finns till meningsfulla arbeten. Självfallet måste också snabba åtgärder vidtas för att främja en övergång till manuella metoder. Tillgång till arbetskraft är till stor del en fråga om planering, utbildning och upplysning. För att fler människor skall kunna sysselsättas i skogsvård behövs utbildning och en aktiv förmedling av dessa jobb. Detta har vi uttalat i vår motion, och riksdagen bör besluta att ge regeringen detta till känna. Det är nödvändigt att den här frågan äntligen avgörs. Skogsbruket bör få ett klart besked om de riktlinjer som gäller. Det är beklagligt att detta hattande har fått fortgå, och frågan blir tydligen inte avgjord efter dagens beslut heller. I vår motion 78 har vi ett färdigt lagförslag om förbud mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark. De riksdagsledamöter som vill uppfylla

av bekämpnings Herr talman! Inom jordbruket och trädgårdsnäringen användes år 1979 medel över skogsnästan 5 000 ton gifter i bekämpningsmedel. Till detta kom ca 490 000 ton mark handelsgödsel. I skogsbruket användes samma år 100 ton gifter i bekämpningsmedel. Allmänheten visar en allt större oro för denna giftanvändning. De kemiska föroreningarna är, som redovisades i vår miljömotion 1980/81:1379, ett av våra största miljöproblem. Det måste vara ett oavvisligt krav att människor inte skall komma till skada genom användning av kemiska ämnen. Tillverkare och importörer måste ta ansvar för att deras produkter inte ger upphov till skador. Samhället skall se till att de uppfyller detta ansvar. Det är en uppgift för samhället att avgöra vilka kemiska ämnen och produkter som får användas samt se till att de människor som kommer i kontakt med dessa ämnen har tillräcklig information och kunskap för att kunna hantera dem på rätt sätt. Av dessa skäl bör vi sträva efter att snarast möjligt avbryta användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordoch skogsbruk. Redan vid 1978/79 års riksmöte krävde vi socialdemokrater att kommunerna skulle ges möjlighet att säga nej till skogsbesprutning och kräva att mekanisk röjning i stället skulle tillämpas. Vi upprepade detta krav vid 1979 81 års riksmöten. Löftena står kvar, John Andersson, men de borgerliga rikdagsmajoriteterna har avslagit våra krav. När det gäller användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket är det mot bakgrund av de risker som många bekämpningsmedel för med sig för såväl människor som miljö angeläget att kraftfulla åtgärder vidtas i syfte att snabbt och i avsevärd grad minska användningen. Det är nödvändigt att vi anlägger en helhetssyn på de problem som användningen av kemikalier medför. Därför kräver vi att forskningen om bekämpningsoch gödselmedlen intensifieras, både grundforskningen och den målinriktade, tillämpade forskningen. Vi har under senare år upplevt att vissa kemiska medel medför ökade risker för cancer, fosterskador, allergier och ärftlighetsförändringar. Därför måste vi vidareutveckla forskningen särskilt beträffande de kemiska medlens effekter på nervsystemet samt deras fosterskadande och genetiskt skadliga effekter. I fråga om en del av de bekämpningsmedel som varit registrerade under lång tid vet vi inte om de ger skador. Forskningen bör omfatta såväl de bekämpningsmedel som i dag används som alternativa metoder.

På praktiskt taget samtliga punkter har dessa förslag numera avvisats av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Mitt under brinnande valrörelse 1979 tillsatte den folkpartistiska regeringen en utredning om användningen av kemiska medeli jordoch skogsbruken. Denna utredning föreslog i december 1980 att kommunerna inom ramen för sin fysiska planering skulle fastställa vilka områden som var känsliga från miljövårdsoch friluftssynpunkt. Inom sådana områden skulle kommunerna kunna förbjuda besprutning. Förslaget var en kompromiss, bakom vilken stod representanterna från fyra partier. Efter remissbehandling har nu regeringen i proposition 44 framlagt förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark. Propositionen bryter upp kompromissen och bygger på tankegångar som fördes fram i utredningen av den centerpartistiske representanten. Jordbruksutskottets majoritet avstyrker propositionen, och det betänkande som utskottet har avgivit i ämnet bygger på den socialdemokratiska partimotionen. Orsaken till utskottets ställningstagande är framför allt att propositionen på två väsentliga områden inte uppfyller krav som ställs från socialdemokratiskt håll. Det gäller för det första förslaget om att länsstyrelsen skall kunna ge dispens inom alla skogsområden. Vi anser att detta ger utrymme för alltför godtyckliga bedömningar. Det leder till betydande osäkerhet såväl för dem som slår vakt om miljöoch rekreationsintressena som för dem som hävdar skogsbrukets behov av att använda bekämpningsmedel. Varje form av meningsfylld planering omöjliggöres, vilket är olyckligt både för miljövård och skogsbruk. För det andra gäller det kommunernas inflytande över dispensgivningen, som inte blir tillräckligt starkt. Vår uppfattning är att reglerna för användningen av bekämpningsmedel skall vara klara och entydiga och att kommunerna skall ges ett avgörande inflytande. Varken skogsbruk eller miljöintressen skall behöva sväva i okunnighet om vad som gäller. Lövslyutredningens förslag innebar att kommunernas beslut om vilka områden som skulle anses känsliga från friluftslivs-, miljövårdsoch naturvårdssynpunkter skulle grundas på generella riktlinjer, utfärdade av statens naturvårdsverk. Vi kan inte se det meningsfulla och ändamålsenliga i sådana föreskrifter med hänsyn till de starkt växlande förhållanden som råder inom landet. Genom andra lagstiftningar har vi gett kommunerna rätt att självständigt styra bebyggelseutvecklingen inom landet. Kommunerna har också fått rätt att säga nej till miljöstörande industrier. Enligt vår uppfattning är de väl skickade att självständigt avgöra inom vilka skogsområden som kemiska medel inte skall få användas. Det är kommunerna som har de bästa möjligheterna att utifrån lokala Nr 48 förutsättningar bedöma om skogsmarken har sådan betydelse för friluftsli= Torsdagen den vet, naturvården och lokalbefolkningen att spridning av bekämpningsmedel 10 december 1981 inte skall få ske. YES etröEEr rk Herr talman! Jag vill i detta sammanhang något kommentera Arne Lag om spridning Anderssons i Ljung inlägg. Han uttryckte sin överraskning över att vi av bekämpningssocialdemokrater valt att gå vår egen väg och inte längre stod kvar vid det medel över skogss.k. kompromissförslaget till lövslyutredningen. Jag vill på den punkten säga mark att den som har brutit den kompromissen är regeringen, som har lagt fram ett förslag som klart avviker från vad som lövslyutredningen redovisade. Arne Andersson i Ljung och Einar Larsson, liksom John Andersson, har redovisat en överväldigande oro inför detta att kommunerna skulle ges möjlighet att ensamma fatta beslut utan centrala anvisningar när det gäller användningen av bekämpningsmedel. Med tanke på vad kommunerna rent allmänt har att hantera och med hänsyn till utformningen och organisationen av våra kommuner kan jag inte annat än uttrycka en förundran över den här misstron när det gäller kommunernas möjligheter att hantera dessa frågor. Jag har fullt förtroende för Sveriges kommuner, och jag tror att de är väl skickade att hantera dessa frågor utan att de för den skull behöver få några centrala anvisningar. Arne Andersson och också flera andra talare har varit inne på att detta leder fram till olika bedömningsgrunder i olika kommuner. Jag ser inte det som en nackdel. Jag upplever det tvärtom som en fördel. Det finns ingenting som säger att man bara därför att man är ägare av ett visst skogsmarksområde har rätt att kräva en identisk behandling i olika kommuner. Kommunerna kan ha olika struktur, vara olika belägna i förhållande till tätorter och annat. Därför är det fullt rimligt att tänka sig att man gör olika ställningstaganden i olika kommuner. Det är precis samma förhållanden som när det gäller samhällsplaneringen i övrigt. John Andersson påstod att detta inte innebär att kommunerna skulle ha rätt att fatta beslut för hela sitt område. Jag hävdar att vårt förslag innebär en rätt för kommunerna att inom hela sitt område, om de så önskar, besluta om ett förbud mot användning av bekämpningsmedel. Vårt förslag baserar sig naturligtvis i så fall på de krav som vi har angivit, nämligen att det området har betydelse för friluftslivet, naturvården och lokalbefolkningen. Det är alltså en betydligt vidare tolkning av de här begreppen. Jag kant.o.m. tänka mig att vi kommer fram till att det finns län och regioner där kommunerna mot denna bakgrund finner att det kan vara lämpligt att ha ett förbud och att förbudet alltså kommer att täcka betydligt större områden än enstaka kommuner. Men enligt vår uppfattning är det på lokal nivå man skall träffa dessa avgöranden, därför att det är där man har den bästa överblicken av förhållandena. Låt mig föra in ett något mera principiellt resonemang när det gäller kommunernas roll i miljöpolitiken och då kanske speciellt med utgångspunkt i situationen i skogsbruket. John Andersson ställde en del frågor på den punkten. 2 På en rad områden i miljövårdsdebatten upplever vi häftiga konfrontationer mellan centrala institutioner, experter och sakägarintressen å ena sidan och å andra sidan aktiva företrädare för miljöintressena. Konfrontationerna beror på att i så gott som alla miljökonflikter föreligger en riskbedömning som aldrig kan utgöra en fullständig garanti för att inga risker föreligger. Alltför ofta har dessutom de farhågor som miljöintressena givit uttryck åt visat sig vara riktiga, när undersökningarna fördjupats och fullföljts. Under tiden växer allmänhetens oro för de kemiska medlens miljörisker. Detta skapar en konflikt som det ankommer på oss politiker att söka finna lösningar på, som kan tillfredsställa människornas berättigade krav på medinflytande och delaktighet. Klarar vi inte den uppgiften, uppkommer risker för hela vår samhällsutveckling. Vi kan här inte bortse från att delar av samhällsutvecklingen inneburit problem. Ser vi på utvecklingen i skogsbruket, finner vi att den gett en rationell produktion med hjälp av en hög teknologi. Skogsbrukstekniken bygger på en hög mekanisering och förutsätter också att lövslyuppslagen på hyggesytorna kan bekämpas med billiga bekämpningsmedel. Detta har bevarat lönsamheten inom skogsbruket. De anställda har kunnat ges en med andra grupper i samhället likvärdig standardutveckling, samtidigt som produktionen i skogsbruket upprätthållits. Baksidan av denna utveckling kan ses i utarmade glesbygder samt i en teknik som människorna uppfattar som ett allvarligt hot och som givit betydande kostnader i form av arbetsmarknadspolitiska insatser och kostnader via socialförsäkringen i form av förtidspensioneringar och sjukskrivningar. Någon slutlig samhällskalkyl över denna utveckling har inte skett. Med ett större inflytande för de berörda människorna över denna förändring av skogsbruket hade utvecklingen sannolikt varit en annan, som kanske bättre hade uppfyllt våra långsiktiga krav på samhällets utveckling. Det är dock med utgångspunkt i den situation som f. n. råder i skogsbruket som vi måste söka länka in utvecklingen i nya banor. Enligt vår mening sker bedömningen om hur detta skall ske bäst ute i kommunerna. Där kan miljövårds-, naturskyddsoch friluftssynpunkter vägas samman med lokala sysselsättningsoch näringspolitiska bedömningar. Det är ute i kommunerna som förutsättningarna att göra dessa bedömningar finns. Kommunerna skall således, enligt vårt förslag, få rätt att inom ramen för den fysiska planeringen ange vilka skogsområden som skall undantas från besprutning. Inom dessa områden skall totalförbud mot spridning av bekämpningsmedel för bekämpning av lövsly gälla. Den långsiktiga plan där detta anges skall fastställas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut bör inte kunna överklagas till annan instans. Enligt vår uppfattning skall kommunerna, innan de fastställer det område för vilket totalförbud skall gälla, inhämta de fackliga organisationernas mening.

Vi kan tänka oss att det här i landet finns kommuner som är vidsträckta och har skogsmarksområden som inte kan behandlas på annat sätt. Om man lokalt finner det lämpligt, kan man där medverka till en dispensgivning. Det är skälet till att vi inte vill gå på ett totalt förbud över hela landet. Vi menar att det har ett värde att man kan göra en mera differentierad bedömning. För de skogsområden inom en kommun som inte omfattas av totalförbudet bör ett generellt förbud mot spridning av bekämpningsmedel för lövslybekämpning gälla. Från detta generella förbud bör det vara möjligt för skogsvårdsstyrelsen att i vissa fall medge dispens. För att sådan dispens skall kunna lämnas bör gälla dels att lövslybekämpning är nödvändig för att skogsvårdslagens krav om tryggande av skogens återväxt skall uppfyllas, dels att omständigheterna är sådana att mekanisk röjning inte lämpligen kan komma i fråga. Vad som är rimligt från skogsvårdssynpunkt får bestämmas på grundval av en samlad bedömning av alla för det enskilda fallet betydelsefulla omständigheter. För att underlätta den långsiktiga planeringen inom skogsbruket bör — om så begärs — dispensansökan kunna prövas i samband med att anmälan om slutavverkning inges. Orsaken till att vi anser att länsstyrelsen inte skall kunna ge dispens är att vi utgår ifrån att länsstyrelsens lekmannastyrelse skall handlägga dessa ärenden. Vi finner inte att den besitter större kompetens i dessa frågor än vad kommunen ursprungligen haft. Kommunen har alltså tagit ställning i dessa frågor och bestämt i vilka områden det skall vara totalförbud och i vilka områden man kan tänka sig dispens. Sedan kommunen gjort det ställningstagandet är det som återstår mera en skogsteknisk bedömningsfråga, som skogsvårdsstyrelserna uppenbarligen är mera lämpade för. Därmed kan man också förenkla det administrativa hanterandet. Mot den bakgrunden, herr talman, avstyrker utskottsmajoriteten propositionen och tillstyrker förslagen i den socialdemokratiska partimotionen. Den nuvarande tillfälliga förbudslagstiftningen omfattar även sådan spridning av bekämpningsmedel som sker genom s.k. fickning och liknande metoder. Enligt utskottsmajoritetens mening talar bl.a. arbetsmiljöskäl för att motsvarande förbud bör gälla även inom ramen för den kommande permanenta lagstiftningen på området. Vi är också medvetna om att man i dag experimenterar med andra metoder. Om sådana metoder kommer fram — och om de inte innebär risker ur arbetsmiljösynpunkt — får vi ta upp frågan till ny behandling. Vi anser dock inte att situationen i dag är så klar att man kan frångå det nu gällande förbudet. På den punkten har alltså utskottsma joriteten en annan ståndpunkt än regeringen och vissa motionärer. 9” Samernas intressen beaktas f. n. inom ramen för gällande lagstiftning om hälsooch miljöfarliga varor. Utskottet gör uttalandet att den prövning av dispensärenden genom skogsvårdsstyrelsens försorg som förordas måste ske, i förekommande fall med beaktande av de särskilda bestämmelser som utfärdats till skydd för samernas intressen. Skogsvårdsstyrelsens beslut i ett dispensärende bör kunna överklagas hos skogsstyrelsen. Över skogsstyrelsens beslut bör besvär kunna anföras hos regeringen. Enligt vår uppfattning föreligger inte anledning att ge kommunerna besvärsrätt även i de fall där de inte är sakägare. Med hänsyn till att kommunerna skall få praktiska möjligheter att upprätta den plan i dessa frågor som slutligen skall fastställas av kommunfullmäktige föreslår utskottsmajoriteten att den nya lagstiftningen skall träda i kraft den 1 juli 1983. Fram till dess bör ett fortsatt totalförbud gälla för hela landet. Utskottet uttalar också som sin uppfattning att effektiva åtgärder måste sättas in i strävandena att göra övergången till manuella metoder för röjning och slybekämpning sådana att kravet på god skogsvård inte eftersätts. Till Einar Larsson vill jag säga att det inte finns några som helst hinder för länsarbetsnämnden att redan i dag påbörja och driva ett arbete för att verkställa denna utbildning. Vi har nu ett totalförbud. Man kan med utgångspunkt i detta sätta i gång arbetet och, i den mån det finns praktiska förutsättningar för det i de olika länen, se till att erforderlig arbetskraft utbildas för manuell röjning, eftersom en sådan i alla lägen kommer att vara huvudalternativet i framtiden. Utskottsmajoriteten föreslår slutligen att riksdagen skall begära att regeringen låter utarbeta ett nytt förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark enligt de riktlinjer som här redovisats. Enligt utskottets mening bör ett sådant förslag kunna föreläggas riksdagen förhållandevis snabbt. I debatten har Einar Larsson antytt att det från regeringen skulle komma en proposition som inte tillfredsställer ett eventuellt riksdagsbeslut på den här sidan. John Andersson har också frågat mig varför vi inte själva snabbt utarbetar ett lagförslag i stället för att begära att regeringen skall göra det. Men i svensk parlamentarisk praxis är det faktiskt på det sättet att riksdagen normalt begär att regeringen skall utarbeta de lagförslag som föreläggs riksdagen. På så vis vinner vi trygghet i ärendehanteringen och får de formella reglerna prövade på det sätt som är tradition i svensk lagstiftning. Problemet i dag är alltså att vi har en regering som saknar parlamentarisk majoritet i riksdagen. Denna regering skall, enligt talesmannen för den centerpartistiska gruppen, välja att både sitta kvar, emot ett riksdagsbeslut, dessutom trotsa ett riksdagsbeslut genom att lägga fram ett annat förslag till kammaren och sedan begära att vi skall ha synpunkter på det förfaringssättet. Jag ber, herr talman, att få återkomma med kommentarer vid den tidpunkt då den situationen eventuellt föreligger. Herr talman! Under hänvisning till vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande nr 16 på alla punkter samt avslag på reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Jag vill tacka Åke Wictorsson för att han förklarade av vilket skäl socialdemokraterna har lämnat det utredningsförslag som också han stod bakom. Det var av flera anledningar en märklig förklaring, framför allt om jag får knyta an till Åke Wictorssons slutord, då han sade att vi har en regering som saknar parlamentariskt underlag och sedan gjorde en utvikning kring det temat. Det var precis den regeringen som Åke Wictorsson hade som förevändning för att han frångick förslaget. Det var inte vi som frångick förslaget i utredningen, säger Åke Wictorsson. Det var regeringen som gjorde det. Jag vill inte påstå att jag tycker att regeringens inflytande var fördelaktigt, men jag vill gärna buga mig mot Anders Dahlgren och säga att jag är imponerad över den dådkraft han har, när han utövar sådant inflytande på det stora socialdemokratiska partiet att det lämnar utredningsförslaget bara av det skälet att regeringen frångått förslaget. Det var, för att vara försiktig, inte någon speciellt bra förklaring, Åke Wictorsson. Det gäller inte minst med hänsyn till att socialdemokraterna — om jag förstod rätt — inte heller tyckte att det var en särskilt stark regering. Det är inte ofta man kan läsa enskilda partimotioner och bakom patetiska formuleringar ana en otrolig glimt i ögat hos skrivaren. Det kan man emellertid göra när man läser den socialdemokratiska partimotion som Åke Wictorsson för en stund sedan redogjorde för. Det gäller dispensreglerna, där partimotionen lyder på följande sätt. Dispensreglerna skall vara klara och entydiga, och skogsbruket måste veta vad som gäller. Humorn hos den motionsskrivaren är inte obetydlig. Det enda som är riktigt säkert med ert förslag, Åke Wictorsson, är att ingen skogsbrukare vet vad som gäller beträffande hans dispensansökan. Det som litet senare framkom som en av de bättre bitarna i ert förslag är ju att det faktiskt kan förekomma olikabehandling. Detta var inte särskilt konsekvent, men jag tror att det var upplysande för skogsbruket. Till sist vill jag framföra följande synpunkter. Åke Wictorsson oroar sig inte nämnvärt över olikabehandlingens ekonomiska konsekvenser. Det beror troligen på hans bedömningsgrunder. Om man är skogsbrukare och kan drabbas av en upp till 2 000 kr. stor skillnad i hektarkostnad för olika typer av behandling, är man nog något känsligare för olikabehandlingens ekonomiska konsekvenser än vad de socialdemokratiska motionärerna är enligt Åke Wictorssons redogörelse. Vi menar bestämt att olikabehandling ens konsekvenser är så betydande att socialdemokraternas förslag skulle kunna avvisas av enbart det skälet. Nu finns det, herr talman, också andra skäl.

Herr talman! Endera talade jag otydligt eller också hörde inte Åke Wictorsson på. Jag sade ordagrant: ”Nu fastslår den socialdemokratiska motionen att kommunen helt självständigt bör få avgöra omfattningen av förbudet.” Jag sade också att socialdemokraterna i sin motion har gått längre än de tidigare har gjort. Om Åke Wictorsson jämför denna motion med socialdemokraternas miljöpolitiska motion från 1978, skall han finna väsentliga skillnader. Där talades det om ett kommunalt samrådstvång. Det kravet aktualiserades i debatten under besprutningssäsongen 1979 och började då kallas för en kommunal vetorätt, som det i själva verket inte var. Jag är helt på det klara med hur långt detta förslag går. Sedan må vi ha olika uppfattningar om det lyckliga i att det är kommunerna som skall undanta de här områdena. Jag är fortfarande litet rädd för att det blir skiftande resultat i olika kommuner. Det kommer i stor utsträckning att hänga på den lokala opinionen. Att ge kommunerna denna beslutanderätt är ett sätt att skjuta ifrån sig ansvaret. Sedan till frågan om att hålla fast vid sina löften. Jag tror att de människor som har sett affischerna med texten ”Stoppa gifterna” och som har hört alla uttalanden har fått uppfattningen att man är beredd att genomföra ett förbud. Jag tror inte att de har uppfattat detta så att det endast är känsliga områden som skall undantas eller att det är kommunerna som skall besluta om det.

Vi har ju i många år försökt påverka utvecklingen i den riktningen att man skall komma ifrån gifterna, och vi ser varje litet framsteg som en seger.

Herr talman! Beträffande Åke Wictorssons allmänna formuleringar om hänsyn till, ansvar för och omsorg om människan och människans miljö, har jag inte några som helst invändningar mot dem. Det gäller inte heller i fråga om hans allmänna formuleringar om förtroende för kommunerna. Men detta är, Åke Wictorsson, en sällsynt olämplig fråga att vältra över ansvaret för på kommunerna. Det är väl också därför som kommunerna själva har sagt nej. Jag tror, liksom man gör i kommunerna, att det är väldigt många frågor som med avseende på lämplighet borde gå före denna när det gäller att föra över beslutanderätten till kommunerna. Annars är det litet rörande att höra Åke Wictorssons omsorg om det kommunala inflytandet, hur han nästan välkomnar en olikformig hantering av lagstiftningen. Det är rörande särskilt mot bakgrunden av de socialde mokratiska argumenten för de stora kommunsammanslagningarna, som just Nr 48 skulle syfta till en likformig tillämpning av lagstiftningen. Torsdagen den Sedan smiter Åke Wictorsson undan sitt ansvar för denna otympliga 10 december 1981 oformlighet som man vill påtvinga kommunerna, när han säger: Det är klart att det finns kommuner med olika struktur, och då är det inte konstigt att det Lag om spridning blir olika beslut. Nej, naturligtvis inte! Men det är inte det som min kritik av bekämpnings gäller. Min kritik gäller att det finns kommuner med precis samma struktur, medel över skogs men som ändå fattar olika beslut. Det är detta som ger rättsotrygghet, och det mark är det som jag har vänt mig mot.

Herr talman! Till Arne Andersson i Ljung: Jag tycker inte alls att det är särskilt märkligt, att om en kompromiss som har gjorts upp vid ett tillfälle, rivs upp av en part, så intar övriga parter i sammanhanget andra positioner. Dessutom hör det till bilden att vi har diskuterat igenom detta och kommit fram till de avgörande sakerna, framför allt när det gäller frågan om kommunernas inflytande i förhållande till de centrala riktlinjerna. Det är detta som är uttalat i partimotionen och numera också i utskottsmajoritetens utlåtande. Jag tycker inte att det är särskilt märkligt att man gör ett sådant ställningstagande efter utredningens förslag, remissbehandlingen och till yttermera visso ett regeringsförslag som bryter kompromissen. I fråga om den olika hanteringen är det mängder av ärenden beträffande den fysiska etableringen som hanteras av kommunerna och ger olika ekonomiska resultat. Jag kan alltså inte ställa upp på exempelvis den tanke som moderaterna lanserar, att det vid driftsinskränkningar till följd av inskränkningar i användningen av kemiska medel skall utgå ersättning. Detta äri förlängningen samma resonemang man för, att det skall finnas något slags ekonomiska skäl för utformningen av denna lagstiftning. Jag ställer inte upp på det. När det gäller John Andersson noterar jag med tillfredsställelse att han i sin replik konstaterar att vi numera från socialdemokratiskt håll går längre än vad vi har gjort tidigare i våra partimotioner. Det skall då jämföras med hans påstående beträffande de eventuella svikna löftena. Det är klart konstaterat att det finns en konsekvent linje i den socialdemokratiska uppfattningen i de här frågorna, som har redovisats i partimotioner under flera år och nu också i utskottsmajoritetens utlåtande, som vi i dag har att behandla. Einar Larsson instämmer i mina allmänna formuleringar när det gäller miljövård och också när det gäller kommunernas betydelse och vikten av att man satsar på den kommunala självständigheten och beslutanderätten. Men, Einar Larsson, varför då inte ställa upp och dra konsekvenserna av detta och stödja våra förslag, som bygger på de här allmänna funderingarna? Varför är centerpartiet så tveksamt i denna fråga? Varför är det ni som måste gå till en överordnad myndighet för att ge direktiv till kommunerna? Är det detta ni menar med er decentralism?
Herr talman! Bara ytterligare en kommentar om utredningens förslag. Det var utan tvivel på det sättet att Åke Wictorsson hade ett ganska betydande inflytande på det förslag som slutligen blev vårt gemensamma, och då är det alldeles givet att vi tycker att det hade legat nära till hands att Åke Wictorsson hade hållit fast vid det. Sedan är det väl en politisk bedömning som man har gjort i det socialdemokratiska partiet. Man ville, på samma sätt som propositionen faktiskt gjorde, ta upp annorlunda förstahandsfrågor att syssla med än det som saken gällde, som jag sade i mitt huvudanförande. Det är därför som vi inte i andra hand kommer att stödja något av förslagen. Vi kritiserar både propositionen och er på den punkten. Det är den stora skillnaden.

Herr talman! Det kan väl inte vara så stor prestigeförlust, Åke Wictorsson, att erkänna att det är en väsentlig skillnad mellan er motion i anledning av denna proposition och den motion ni tidigare haft beträffande det s.k. kommunala samrådet. Jag tycker att Åke Wictorsson ändå kan erkänna att det är en väsentlig skillnad. Sedan detta om att kommunerna skall bestämma över dessa områden. Det är inte bara vi som tycker att det inte är den bästa lösningen — det framgår ju också av remissvaren från kommunerna. I dag finns det en ledare i en socialdemokratisk tidning, där jag nu i hastigheten kan plocka fram följande kommentar: ”Även om kommuner ska ha en självklar rätt att bestämma sina känsliga miljöområden kan det inte vara vettigt att varje kommun för sig genom majoritetsbeslut ska fastslå hur giftiga man tycker att besprutningsmedlen är. Här behövs bättre konsekvens. Anser socialdemokraterna att regeringsförslaget kan ge utrymme för godtyckliga bedömningar blir den risken inte mindre om beslutet läggs ut på alla kommuner.” Det gäller den olikartade behandling som kan tänkas uppstå i kommunerna, och då blir det en olikartad behandling även av de människor som bor i dessa kommuner. Om man skall tänka litet grand även på skogsbruken, så blir ju de också olika behandlade. Vi kommer givetvis att biträda förslaget att kommunerna skall ha rätt att undanta områden. Det är i alla fall ett bättre förslag än regeringens. Det ger ju möjligheter att påverka kommunerna. Det uppfordrar till en stor aktivitet ute i kommunerna för att få till stånd dessa lokala beslut. Men självfallet hade det varit bäst om vi hade kunnat få ett centralt beslut om förbud. Därom tycker jag att vi skulle kunna vara överens.
Herr talman! Åke Wictorsson upprepar en fråga till mig, som jag besvarade redan i mitt förra inlägg. Eftersom han inte hörde på då, gör han det kanske inte nu heller. Därför är det inte lönt att upprepa svaret.

Herr talman! Det var kanske klokt av Einar Larsson att avstå från att Torsdagen den kommentera min fråga. Tystnaden får vara svar nog. 10 december 1981 Till John Andersson vill jag säga att jag tycker att detta är en rätt intressant diskussion, som vi har anledning att fortsätta i olika sammanhang. Det gäller frågan om hur man skall utforma ett lokalt inflytande i miljöfrågorna och hur av bekämpningsvi skall tillfredsställa kraven på att anpassa den tekniska utvecklingen till medel över skogsolika samhällssektorer till de krav människorna har när det gäller miljö och mark risker som man vill undvika. Debatten här visar att vi har väldigt långt att vandra innan vi kommit fram till en mer utformad hanteringslinje. Jag tror att kommunerna i den debatten måste spela en betydligt större roll än vad vi hittills kanske allmänt har föreställt oss. Vi har debatten om den miljöstörande industrin, och vi har debatten om samhällsplaneringen i stort — stadsplanering och fysisk planering över huvud taget. Jag tror att man liksom måste länka ihop detta med den utveckling som pågår inom kommunerna när det gäller arbetsmarknad, sysselsättningsplanering och näringsplanering. Orsaken till att vi genomförde kommunsammanläggningarna var helt enkelt att vi skulle få kommuner av en storlek och en styrka som gjorde det möjligt att ta sig an dessa uppgifter och driva dessa frågor i stället för att tvingas flytta över dem på länsstyrelserna eller något annat centralt organ. Det var själva vitsen men kommunsammanläggningen. Sedan säger man här att befolkningen drabbas olika om man fattar ett kommunalt beslut. Det är en fullständigt grotesk uppfattning om hur en kommunal beslutsförsamling fungerar. Självfallet blir det påtryckningar från olika håll. Jag tar för givet att skogsnäringen kommer att utöva påtryckningar och argumentera. De fackliga organisationerna kommer att utöva påtryckningar och försöka hävda sina uppfattningar. Miljöintressena kommer också att göra det. Men någon måste ju göra en avvägning mellan de här olika intressena. Och vem är bäst skickad att göra det än en vald kommunfullmäktigeförsamling på lokal nivå.

Herr talman! Användningen av bekämpningsmedel i skogsbruket har varit en av de mest uppmärksammade och debatterade miljöfrågorna under hela 1970-talet. En av de väsentligaste anledningarna till detta har varit att det i vida kretsar råder en betydande oro för att kemisk bekämpning av lövsly har effekter ur hälsooch miljösynpunkt som är större än vad som f. n. kan påvisas. En rad forskningsrapporter och utredningar har presenterats rörande effekter i olika avseenden vid användningen av bekämpningsmedel. Det är dock i många fall svårt att få fram helt entydiga resultat. Vår restriktiva politik när det gäller hälsooch miljöfarliga varor har också lett till att flera preparat som används utomlands är förbjudna hos oss. 103 Därför talar starka skäl för att vi intar en starkt restriktiv inställning till kemisk lövslybekämpning. Denna uppfattning har kommit till uttryck i propositionen, där det uttalas att det i skogsbruket i princip bör gälla förbud mot kemisk lövslybekämpning. Endast under vissa förutsättningar bör undantag från förbudet kunna lämnas. Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse över att utskottet delar den grunduppfattning om lövslybekämpningsmedlens användning som jag framfört i propositionen. Den utredning om användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket som tillsattes i augusti 1979 lämnade i december 1980 ett delbetänkande om bekämpning av lövsly. Ungefär hälften av remissinstanserna har ställt sig positiva till utredningsförslaget, däribland flera centrala myndigheter. Men förslaget har också avstyrkts av många remissinstanser. På grund av denna remisskritik gjorde jag den bedömningen att utredningsförslaget inte kunde läggas till grund för lagstiftning. Från storskogsbrukets sida har drivits uppfattningen att den ekonomiska hänsynen bör vara avgörande för insatsen av lövbekämpningsmedel. Restriktionerna bör därför enligt skogsbrukarnas mening vara små eller obefintliga. Mot detta står en bred allmänhet och många remissinstanser, som har uttryckt stor oro och osäkerhet inför användandet av dessa medel och förordat totalförbud. Förutom dessa motstridiga synpunkter har regeringen haft att beakta 1979 års skogspolitiska beslut, med den långsiktiga produktionsmålsättning som där anges. En bestämd utgångspunkt har därvid varit att detta riksdagsbeslut skall stå fast. Detta är nödvändigt med tanke på den stora betydelse för vårt lands välstånd och exportinkomster som en fortsatt hög skogsproduktion har. I det skogspolitiska beslutet uttryckte riksdagen emellertid att användningen av kemiska lövbekämpningsmedel bör begränsas så långt som möjligt. Jag vill därför betona att de förslag till begränsningar som jag lagt fram i propositionen inte innebär några avsteg från den fastlagda skogspolitiken. Det bästa sättet att förena dessa olika syften är enligt min mening propositionens förslag. Propositionen innebär förbud mot spridning över skogsmark av lövbekämpningsmedel, men dispens från detta förbud skall kunna lämnas under vissa bestämda förutsättningar. Ett absolut krav för att det skall gå att lämna dispens är att marken är av liten betydelse för friluftslivet, naturvården och den lokala befolkningens trivsel. För att dispens skall kunna lämnas krävs dessutom att lövslybekämpning är nödvändig för att skogsvårdslagens krav i fråga om återväxt av skog skall uppfyllas och att omständigheterna är sådana att mekanisk röjning inte rimligen kan komma i fråga. Vad som är rimligt från skogsvårdssynpunkt får alltså bestämmas på grundval av en samlad bedömning av alla för det enskilda fallet betydelsefulla omständigheter. Därvid skall även tillgången på arbetskraft som kan utföra röjning med mekaniska metoder beaktas. Regeringens ställningstagande i propositionen innebär således att skogsbruket måste inriktas på att kemisk lövslybekämpning är en förbjuden teknik. Man får därför i framtiden utnyttja mekaniska och andra röjnings Nr 48 metoder samt så långt möjligt vidta förebyggande åtgärder för att lösa Torsdagen den lövslyproblemet. Har marken däremot liten betydelse för friluftslivet, 10 december 1981 naturvården och den lokala befolkningens trivsel och dessutom mycket starka ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga och skogsvårdsmässiga skäl Lag om spridning talar för kemisk bekämpning bör det finnas en möjlighet att erhålla dispens av bekämpningsfrån förbudet. medel över skogs Dispensprövningen skall grundas på en samlad bedömning av ett flertal mark omständigheter. Enligt min mening är länsstyrelsen bäst lämpad att göra denna bedömning. Skogsvårdsstyrelsen är en sektorsmyndighet och har inte samma möjlighet att göra en samlad bedömning av olika motstående intressen. Förslaget ger dessutom kommunerna ett starkt inflytande i fråga om dispensprövningen. Propositionen utgör, herr talman, en lösning som på ett väl avvägt sätt tillgodoser de olika intressen vars synpunkter man måste beakta i den här frågan. Jag har redan uttalat min tillfredsställelse över att utskottet delar regeringens grunduppfattning om lövbekämpningsmedlens användning. Men jag beklagar att utskottsmajoriteten trots detta väljer en lösning som bl.a. innebär en betydande rättsosäkerhet. Jag övergår nu till att granska det socialdemokratiska förslag som har blivit ett majoritetsförslag i utskottet. Socialdemokraterna säger i utskottsbetänkandet att regeringsförslagets dispensmöjligheter är vittgående och ger utrymme för alltför godtyckliga bedömningar. Om det är något förslag som ger utrymme för alltför godtyckliga bedömningar, så är det — hävdar jag — det socialdemokratiska förslaget. Jag vill även bestrida utskottets påstående att kommunernas möjlighet att förbjuda spridning ger en bättre och säkrare planering beträffande såväl miljöoch rekreationsfrågorna som skogsbruket. Även om kommunens ställningstagande avses komma till uttryck i en långsiktig plan finns det möjligheter att när som helst ändra denna plan, antingen så att förbudet utvidgas, eller så att det inskränks. Detta kan tänkas ske exempelvis när de politiska maktförhållandena inom kommunen ändras eller när kommunen utsätts för påverkan av intressen som har betydelse för kommunens utveckling. Någon garanti finns därför inte för att kommunens ställningstagande i fråga om lövslybekämpningsmedlens användning skall stå sig under en längre tid. Jag vill i stället hävda att en länsstyrelseprövning enligt regeringens förslag skapar betydligt bättre och stabilare förutsättningar när det gäller att planera för skogsmarkens vård och utnyttjande. En annan brist i det socialdemokratiska förslaget är det förhållandet att kommunens beslut inte kan överklagas av den som på grund av detta kommunala beslut inte får använda sig av kemisk lövslybekämpning. Detta kan leda till att skogsägarna i olika kommuner kommer att behandlas uppenbart olika trots att förhållandena är likartade. Enligt min mening är detta betänkligt inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Det gäller i lika hög 105 grad det moderata förslaget. Socialdemokraterna och moderaterna har ju här samma grund för samma vetorätt. Det är lika rättsosäkert. Jag vill även peka på att utskottets förslag ligger i linje med utredningens förslag, att kommunfullmäktige skall kunna förbjuda spridning av bekämpningsmedel över skogsmark som är känslig från miljövårdsoch friluftslivssynpunkt. I sitt remissvar ställde sig Kommunförbundet tveksamt till det förslaget. Enligt Kommunförbundets mening innebär utredningsförslaget att kommunerna får axla ett utrednings-, planeringsoch informationsansvar, vars omfattning är svår att överblicka. Mot bakgrund av vad förbundet anfört är det ovisst om kommunerna verkligen önskar ta på sig det beslutsansvar som utskottet vill ålägga dem. I det här sammanhanget bör också påpekas att skilda kommuner har olika förutsättningar i fråga om tekniska och andra resurser när det gäller att ta på sig detta ansvar. En lösning i enlighet med de av utskottet angivna riktlinjerna kan också ses som ett försök att befria regering och riksdag från beslutsansvaret i en svår och besvärlig fråga. I stället kan man bekvämt gömma sig bakom kommunala förtroendemän. Jag anser i likhet med herr John Andersson att det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna inte har presenterat något lagförslag i utskottsmajoritetens förslag. Om nu socialdemokraterna vill att skogsbruket skall få fasta riktlinjer att rätta sig efter och att det nu bör fattas beslut om den fortsatta bekämpningsmedelsanvändningen inom skogsbruket, hade det varit naturligt att också ta fram ett förslag till en lag som riksdagen i dag hade kunnat ta ställning till. Något klart alternativ till regeringens lagförslag har alltså inte lagts fram. Utskottsmajoriteten har nöjt sig med att ange vissa riktlinjer för en sådan lag och föreslå att riksdagen begär att regeringen låter utarbeta ett nytt lagförslag på grundval av de riktlinjer som utskottet anger. Jag finner detta förfarande märkligt. Samtidigt som utskottsmajoriteten uttalar sig för att frågan bör avgöras nu, underlåter utskottet att framlägga ett underlag som möjliggör ett definitivt beslut enligt den av utskottet förordade modellen. I stället föreslås att den tillfälliga förbudslagen förlängs ytterligare ett år till den 1 juli 1983, i avvaktan på att ett nytt förslag skall föreläggas riksdagen. Det är naturligtvis orimligt att regeringen skall vara tvungen att framlägga en proposition som den inte själv ställer sig bakom. Riksdagen kan ju själv besluta om lagen och låta utskottet utarbeta och lagrådsbehandla ett sådant lagförslag. Låt mig också konstatera att enligt utskottsmajoritetens förslag skall, när det gäller skogsmark över vilken kommunen inte förbjudit spridning av bekämpningsmedel, skogsvårdsstyrelsen kunna meddela dispens från det generella spridningsförbudet. Då inträffar det märkliga att trots den kritik som socialdemokraterna riktat mot utformningen av regeringens dispensregler, har utskottet i fråga om de skogsvårdsmässiga omständigheter som skogsvårdsstyrelsen skall lägga till grund för sin bedömning i dispensärenden anslutit sig till de riktlinjer som finns i regeringsförslaget som grund för länsstyrelsens dispensprövning. I det socialdemokratiska förslaget sägs det: För att sådan dispens skall kunna lämnas ”bör gälla dels att lövslybekämpning är nödvändig för att skogsvårdslagens krav i fråga om tryggandet av skogens återväxt skall uppfyllas, dels att omständigheterna är sådana att mekanisk röjning inte rimligen kan komma i fråga. —-- Vad som är rimligt från skogsvårdssynpunkt får bestämmas på grundval av en samlad bedömning av alla för det enskilda fallet betydelsefulla omständigheter.” Det gäller bl.a. ”det geografiska läget, skogsmarkens beskaffenhet, beståndssammansättningen, terrängförhållandena” samt ”tillgången på arbetskraft som kan utföra röjning med mekaniska metoder”. — Detta är, ärade kammarledamöter, en nästan ordagrann återgivning av propositionstexten. Utskottsmajoriteten har således efter att ha kritiserat de av mig föreslagna dispensgrunderna ändå godtagit dem i allt väsentligt. Detta tycker jag naturligtvis är tillfredsställande men samtidigt inkonsekvent. Det stärker mig också i övertygelsen att utskottsmajoritetens kritik av regeringsförslaget inte är särskilt väl genomtänkt. Jag konstaterar också att i utskottsmajoritetens förslag har möjligheten till individuell behandling av enskilda träd tagits bort. Inom detta område pågår en mycket intressant utvecklingsverksamhet, där man kombinerar mekanisk röjning med kemisk behandling av stubbarna och där man alltså inte får en besprutning av markvegetationen. När man vill förbjuda även detta, då är det inte sakskäl man använder. Mina invändningar mot moderata samlingspartiets förslag sammanfaller till stor del med de invändningar jag har redovisat mot socialdemokraternas förslag. Moderaterna har ju som bekant lagt fram ett motionsyrkande och en reservation som sammanfaller med de förslag utredningen ursprungligen lade fram, dock med en motivering som andas en långt mindre grad av restriktivitet. Arne Andersson i Ljung står här och argumenterar som om han vore helt oklar över vad det moderata förslaget innebär, nämligen kommunalt veto i långa stycken. En väsentlig invändning mot detta utredningens förslag, som också kom fram i remissyttrandena, är att kommunfullmäktiges beslut om att undanta vissa områden från kemisk bekämpning kan överklagas enbart genom kommunalbesvär. Konsekvenserna av detta har jag tidigare redogjort för i min kritik av det socialdemokratiska förslaget. Men jag är minst sagt häpen över att Arne Andersson ogenerat och hänsynslöst angriper socialdemokraterna när han är lika medskyldig genom sitt förslag. Moderaterna brukar ju hävda att de slår vakt om rättssäkerheten för enskilda medborgare. Här bortser man alltså från detta och därmed också från remisskritiken på denna punkt. Medborgarna får enligt moderaterna finna sig i ett kommunfullmäktigebeslut, trots att medborgarna kan behandlas olika i olika kommuner — även om de står på samma grundval. Herr talman! Som jag tidigare sagt kan jag inte komma fram till annat än att det förslag som lagts i propositionen innebär den bästa avvägningen mellan de skilda intressen som skall beaktas i den här frågan. Människors stora oro för kemisk lövslybekämpning i skogsbruket kan stillas genom att man framhåller att det i princip råder totalförbud mot spridning. Inom de områden som har liten betydelse för friluftslivet och naturvården och för den lokala befolkningens trivsel finns det möjlighet att ge dispens om mycket starka skogsvårdsmässiga och ekonomiska skäl talar för detta. Förslaget innebär också, som jag tidigare har påpekat, att 1979 års skogspolitiska beslut kan stå fast. Följer riksdagen regeringens proposition innebär det att klara riktlinjer i denna fråga läggs fast från årsskiftet. Skogsnäringen får de klara besked, det lugn och den arbetsro som så väl behövs efter 1970-talets uppslitande diskussioner och ryckiga politik. Utifrån vad som gäller kan man ta itu med den eftersläpning i röjningen som snarast måste åtgärdas. Skulle riksdagen följa utskottsbetänkandet tar den på sig ett stort ansvar. Frågans avgörande skjuts upp på en avlägsen framtid, det tillfälliga totalförbudet förlängs och den uppslitande debatten rasar vidare. Kommunerna riskerar också att få ta över en beslutanderätt som riksdagens majoritet tydligen inte vågar använda sig av i en besvärlig fråga, där enhetliga regler för riket och skogsnäringen erfordras. Låt mig också, herr talman, något bemöta de talare som varit uppe i debatten före mig. Arne Andersson argumenterar för att frågan om kemisk lövslybekämpning i skogen i verkligheten bör skjutas upp och behandlas samtidigt med frågan om användning av bekämpningsmedel i jordbruket. Den frågan utreds f. n., men ingen kan säga om och när det blir någon fråga för riksdagen. Jag anser att det finns goda skäl att hålla isär frågorna, men moderaterna vill tydligen ha samma bestämmelse för användning av bekämpningsmedel i skogsbruket och i jordbruket. Vi vet också av deras motion hur de vill ha dessa bestämmelser. Kommunfullmäktige skall bestämma var spridning inte får ske. Utanför det området krävs dispens av en statlig myndighet. Vi skulle få en situation där både skogsoch jordbrukspolitiken varierar från kommun till kommun. Jag undrar om moderaterna har insett konsekvenserna av sitt resonemang och sitt förslag. Jag vill ställa en fråga direkt till Arne Andersson efter den röstförklaring han här har avgivit: Gör moderaterna detta för att få en samtidig behandling av frågorna om jordbrukets och skogsbrukets kemikalieanvändning? Åstadkommer ni detta uppskov för att lättare kunna ge kommunfullmäktigeförsamlingarna rätt att förbjuda lantbrukare att använda handelsgödsel och bekämpningsmedel? Jag tror att det är många som är intresserade av ett svar på den frågan. Låt mig sedan, herr talman, säga till herr Wictorsson att jag finner det märkligt att han från kammarens talarstol säger att det är regeringen som har brutit kompromissöverenskommelsen. Vill herr Wictorsson verkligen påstå att en proposition i enlighet med utredningens förslag skulle ha fått en fullständig uppslutning från de socialdemokratiska riksdagsledamöternas sida? Åke Wictorsson sade vidare att propositionen inte ger klara riktlinjer för Nr 48 skogsnäringens planering. Han påstod att det socialdemokratiska förslaget Torsdagen den var bättre på den punkten. Men i nästa andetag sade han att det är fullt riktigt 10 december 1981 att man gör olika bedömningar i olika kommuner. Hörde inte herr Wictorsson själv hur illa det skorrade i öronen? Herr talman! Om regeringens proposition i dag fälls, är det inte jag som är = av bekämpningsförloraren — det är skogsbruket. Och det beklagar jag mycket. Men jag vill medel över skogssamtidigt säga att man inom skogsbruket själv verksamt har bidragit till mark detta, genom de våldsamma och överdrivna attacker som man under snart ett halvt års tid har riktat mot propositionen. Helt aningslöst har man arbetat för att fälla regeringsförslaget i den här frågan och utgått ifrån att allt annat var bättre än det. Det finns ett ordspråk som duktiga lobbyister nu borde besinna, nämligen: Som man bäddar får man ligga. Jag gissar att faller regeringens förslag i dag ligger skogsbrukets folk ganska illa. Jag beklagar dem för det.

Herr talman! Jordbruksministern riktade en fråga till mig. Det är riskfritt att ställa en sådan fråga, så mycket mera som han redan har fått svar på den. Jag har talat om att såväl socialdemokraternas förslag som propositionen är så otillfredsställande för skogsbruket att de inte skall göras till lag. Därför stöder vi inte något av förslagen. Vi hyser fortfarande förhoppningen att sunda förnuftet skall segra och att skogsbruket skall få möjlighet till kemisk lövslybekämpning, enligt de stränga regler som utredningen föreslog. De innebär ingen risk, Anders Dahlgren! Av det skälet var frågan särskilt obefogad. Som svar på jordbruksministerns funderingar, om jag möjligen tycker att vi skall ha precis samma regler i jordbruket som i skogsbruket, vill jag gärna fråga: Är det inte så, jordbruksministern, att det är för att den frågan fortfarande står öppen som vi fortsätter att utreda den? Jag trodde att också jordbruksministern kunde tänka sig en sådan lösning. Något mer fantasifull är frågan om det ansvar som partierna tar på sig om propositionen faller. Vi spelar här helt enligt spelets regler. Detta spel har iscensatts och regisserats av jordbruksdepartementet, med Anders Dahlgren ispetsen! Ni har skrivit en proposition som inte har underlag i riksdagen, lika litet som den har stöd hos svenskt skogsbruk och hos en stor del av remissinstanserna! Till spelets regler hör att en minoritetsregering antingen förankrar sina förslag hos något av riksdagspartierna utanför regeringen eller att man inte gnäller när de faller i kammaren. Hade jordbruksministern känt det ansvar för jordbrukets framtid i vårt land som han nyss deklarerade, hade det varit enkelt att ta kontakt med vårt parti. Vi hade då tillsammans kunnat komma överens om vad som var den minsta gemensamma nämnaren och hur vi skulle agera i frågan. Så har inte skett, Då hade jordbruksministern inte som nu är fallet stått helt utanför och utan möjlighet att vidare påverka frågans utveckling. 109 Jordbruksministern har nu själv försatt sig i den situationen att han i fortsättningen får vara enbart administratör för en för skogsbruket viktig fråga. Det är unikt. Det är ovanligt oskickligt spelat. Det enda sättet för jordbruksministern att undvika denna ytterligt pinsamma situation vore att nu — måhända med någon grad av ministerstyre — vädja till i första hand regeringspartiernas företrädare här i kammaren att rösta för utredningens förslag, här företrätt av moderata samlingspartiet.

Herr talman! Efter det att jordbruksministern har varit uppe i talarstolen har nu alla beskyllt alla för att deras resp. förslag lämnar utrymme för godtycke. Jag vill bara fastslå som ett faktum att yrkandet nr 1 i motion 78 inte lämnar något som helst utrymme för godtycke. Propositionens lagförslag sägs innebära ett principbeslut om förbud, men länsstyrelsen kan medge undantag från förbudet. Vidare sägs att stor hänsyn skall tas till kommunernas uppfattning. 2 § anger en mängd olika krav som måste uppfyllas för att dispens skall medges. Mycket märkligt är det här att man gör människors oro och rädsla för de kemiska medlen till en trivselfråga. Människornas trivsel återkommer även i 4 § när det gäller kommunernas bedömning. Vidare måste man sätta ett frågetecken för vad som avses med skogsmarkens läge och beskaffenhet. Dessa kan ju inte annat än i extrema fall utgöra hinder för mekaniska röjningsmetoder. Har man avverkat det gamla beståndet och utövat skogsvård t.ex. genom plantering, borde det rimligtvis vara möjligt att även utföra mekanisk röjning. Sedan är det ett intressant stycke i specialmotiveringen.

I så fall spekulerar man i att det bara i några kommuner i landet finns en tillräckligt stark opinion. Man räknar alltså med att det blir så små områden där det blir ett förbud. Det är mycket märkligt.

Herr talman! Nej, Anders Dahlgren, jag har inte fört resonemanget om den fullständiga uppslutningen kring utredningens förslag som jordbruksministern ifrågasatte. Jag har bara konstaterat en faktisk händelseutveckling i sammanhanget och mot bakgrund av det byggt upp redovisningen av vår uppfattning. Ni socialdemokrater åstadkommer inte en större klarhet och bättre underlag. Ni använder ju samma dispensregler som jag själv har föreslagit i propositionen, säger Anders Dahlgren. Det är ju en fullständig felsyn! Yttrandet vittnar om att Anders Dahlgren inte har förstått vårt förslag. Nr 48 Vårt förslag innebär ju att när kommunerna säger att i de här områdena får Torsdagen den kemiska medel inte användas — med hänsyn till friluftslivet, till naturvården 10 december 1981 och till den lokala befolkningens synpunkter — kan över huvud taget inte dispens bli aktuell. Det är på den punkten som propositionen skiljer sig Lag om spridning radikalt från utskottsmajoritetens ställningstagande. Regeringsförslaget av bekämpningsinnebär att det är möjligt att ge dispens för giftanvändning på alla medel över skogsskogsmarker. Anders Dahlgren citerar Kommunförbundet och talar om hur besvärligt det är att flytta de här frågorna till kommunerna, om risker för olikartad hantering och alltihop det där. Jag har här ett uttalande som centerns partisekreterare gjorde i valrörelsen 1979, citerat i Skaraborgs Läns Tidning: ”Blir det ett socialdemokratiskt förslag om kommunalt veto mot flygbesprutning i skogen skall vi stödja det. Det löftet gav centerns partisekreterare Allan Pettersson vid den presskonferens han höll i samband med att han på fredagskvällen gästade Skara, -—--. I det allmänpolitiska anförandet hr Pettersson höll inför valledarna betonade han särskilt centerkravet på en högre livskvalitet, som endast, enligt talarens mening, kan nås genom övergång till ett decentraliserat samhälle av partiets modell.” Nå, Anders Dahlgren, innebär det decentraliserade samhället enligt centerpartiets modell att man skall lägga beslutanderätten i de här frågorna hos länsstyrelsen, eventuellt uppe hos regeringen? Är det mera decentralistiskt än vår linje, att man lägger avgörandet hos kommunerna? Jordbruksministern säger att det är orimligt att regeringen skall vara tvungen att ställa sig bakom en proposition som den inte gillar, därför att riksdagen en gång har fattat ett beslut. Det tycker jag också, och den naturliga slutsatsen borde vara att regeringen drog sig tillbaka, så att vi fick en bättre regering. Jag kan försäkra Anders Dahlgren, att om vi får en socialdemokratisk regering, så kommer den inte alls att dra sig för att lägga fram ett lagförslag på det här området.

Herr talman! Visst skall samma regler gälla i jordbruket som i skogsbruket, säger Arne Andersson i Ljung. Varför fortsätter ni då utredningsarbetet? Då borde det räcka med den utredning som har gjorts om skogsbruket, och för moderaternas del gäller att det alltid är kommunfullmäktige som avgör om bekämpningsmedel skall få användas eller inte. Det har ni hävdat i er motion vad beträffar skogsbruket, och det hävdar ni väl också när det gäller jordbruket. Jag fick inget svar av Arne Andersson om det kommunala vetot och den rättsotrygghet som därmed uppstår genom det moderata förslaget. i Svaret till John Andersson är: Ja, om det inte finns en politisk majoritet i kommunen som får råda, hur skall man då få fram ett beslut? Jag tackar Åke Wictorsson för det öppenhjärtiga beskedet att det socialdemokratiska ställningstagandet här inte har ett dugg med utredningsförslaget att göra. Sanningen är ju den att den socialdemokratiska uppfattningen om hur bestämmelserna för lövslybekämpningen skall vara utformade grundlades av Sten Andersson på ett torgmöte i valrörelsen 1979. Socialdemokraternas motion och utskottets förslag är i allt överensstämmande med vad som sades vid torgmötet 1979. Något annat hade jag heller inte trott skulle ske. Därför är talet om en enig utredning något av en chimär, som moderaterna och företrädare för skogsindustrin har haft en aningslös tilltro till. Får jag sedan, herr talman, ta upp det som Åke Wictorsson sade om det kommunala vetot. Det är så, att moderaternas och framför allt socialdemokraternas förslag innebär att man inför ett kommunalt veto i fråga om användning av bekämpningsmedel mot lövsly, som inte går att överklaga på annan än kommunalrättslig grund. Som jag utvecklat i propositionen bör kommunerna ha ett starkt inflytande. Men bedömningen om spridning skall få ske eller inte måste göras med utgångspunkt i vad som ur olika synpunkter är rimligt. Det är därför som jag har valt att lägga beslutanderätten hos en förvaltningsmyndighet. Risken är stor att moderaternas och socialdemokraternas förslag skulle leda till att användningen av bekämpningsmedel mot lövsly kommer att bedömas på vitt skilda sätt inom olika kommuner. Detta påverkar naturligtvis de strävanden som hittills har funnits, att göra samma värderingar i frågor rörande miljöoch skogsvård, oavsett var i landet skogsmarken är belägen. Socialdemokraternas påstående att deras förslag skulle innebära att skogsbruket fick ett klarläggande besked och ett underlag för en långsiktig planering är både grumligt och motsägelsefullt. Både socialdemokraterna och moderaterna vill nu ge beslutanderätten om förbud till kommunfullmäktige. Moderaterna vill dock att naturvårdsverket skall ge föreskrifter om hur kommunfullmäktiges bedömningar skall göras. Detta, herr talman, är ett slag i luften, eftersom det inte skulle gå att i sak överklaga kommunfullmäktiges beslut. Man kan inte tvinga fullmäktiges ledamöter att följa föreskrifter av det slag som moderaterna föreslår. Moderaternas förslag innebär samma osäkerhet och samma godtycklighet i lagtillämpningen som socialdemokraternas förslag innebär. Men jag vill gärna säga — och det skall sägas till socialdemokraternas heder — att socialdemokraterna efter remissbehandlingen av utredningen tagit fasta på kritiken mot utredningsförslaget och frångått uppfattningen att naturvårdsverket skulle utfärda de här bestämmelserna. Det är bara moderaterna som står kvar på den ståndpunkten.

Herr talman! Anders Dahlgren försöker de gamla ringrävarnas knep att kasta sig över mattkanten för att vinna tid. Annars begriper jag inte ett ögonblick varför det i det här sammanhanget talas så mycket om jordbruket, Nr 48 som inte har någonting med saken att göra. Torsdagen den Det är någon typ av pajaserikonst att börja tala om att vi moderater tar 10 december 1981 ställning i jordbruksfrågan. Den har ju utredningen just börjat med, och dess förslag kommer, om allt går väl, att lämnas om ett år. Lag om spridning Allt detta vet Anders Dahlgren så väl. Jag tycker att en minister inte borde av bekämpningsunderstå sig att fälla sådana yttranden. medel över skogs Jag skall gärna kommentera detta om det kommunala vetot. Vi har en viss mark tilltro till att centrala anvisningar trots allt ger utrymme för mera likabehandling olika provinser emellan än inga anvisningar alls. Varför kalla det för kommunalt veto när vi godkänner generellt gjorda undantag inom vissa områden? Tillgodoser det ett behov för t.ex. Anders Dahlgrens väljare? Gör gärna det i så fall. Jag tycker inte det är så tossigt. Då vet folk nämligen att vissa områden i kommunerna är generellt undantagna i den kommunala planeringen. Detta är förhållandevis enkelt administrativt och ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag tycker inte det är särskilt besvärligt. Allra lustigast blir det när Anders Dahlgren kommenterar utredningen och säger att enigheten är en chimär. Det ger mig anledning att med några få ord beröra hur vi inom moderata samlingspartiet ser på en överenskommelse. Vi står fast vid den tills vi är överens med parterna om att den inte gäller. Vi trodde att den överenskommelse vi gjorde med de fyra partiernas representanter skulle gälla, och att Anders Dahlgren skulle skriva en proposition i enlighet med den. Jag vill gärna erinra Anders Dahlgren om att i ett mycket högtidligt sammanhang, med många bönder samlade i Älvsborgs län som firade 300 år för 12-15 månader sedan, sade Anders Dahlgren i anledning av denna fråga, att skulle utredningen bli enig, underlättar det skrivning av propositionen. Godtrogen som t.ex. jag — i likhet med en del andra — är trodde jag att enigheten betydde att det var lätt att skriva en proposition i linje med utredningens förslag. Jag hade aldrig den vilda funderingen att enigheten underlättade att skriva tvärtemot. Nu vet jag det.

Herr talman! Nu börjar debatten bli ganska intressant, även om den enligt mitt tycke är litet förvirrad. Men några korn hittar man ändå. Jordbruksministern försökte reda ut skillnaden mellan propositionen och socialdemokraternas motion när det gällde den kommunala beslutanderätten. Det tycker jag var intressant. Socialdemokraternas motion säger ju att kommunen är suverän, att det inte går att överklaga beslutet annat än genom kommunala besvär. Men enligt propositionen skall man kunna överklaga ett sådant beslut. Om man jämför dessa bägge förslag, verkar den socialdemokratiska motionen förmånligast. Får man inte igenom ett beslut på riksplanet, får man fortsätta att slåss för det på det lokala planet. Det är den enda slutsats man 113 kan dra. Men det är också intressant att bägge förslagen tycks utgå från en gemensam filosofi. De kommuner, där det finns en stark opinion mot dessa kemiska medel, skall enligt bägge förslagen få möjlighet att besluta om ett förbud. Det är tydligen en gemensam filosofi som ligger bakom dessa förslag, men det ena förslaget går betydligt längre än det andra. I övrigt är det ingen större skillnad.
Herr talman! Ja, herr jordbruksminister, om Arne Andersson i Ljung och jag var aningslösa i bekämpningsmedelsutredningen, måste samma aningslöshet också ha drabbat vår värderade talman Karl Erik Eriksson och jordbruksutskottets ärade ordförande Einar Larsson, som också deltog i denna hantering i utredningen. Sedan till diskussionen om överklagande. Kommunerna skall enligt regeringsförslaget få ett stort inflytande över dispensärendena. Först skapar man en administrativ tågordning som är helt orimlig. Varje dispensärende skall gå till fullmäktige för yttrande. Sedan skall det vandra vidare till skogsvårdsstyrelsen för yttrande, och slutligen skall länsstyrelsens lekmannastyrelse avgöra ärendet. Därutöver finns det möjlighet för praktiskt taget varje intressent i landet att överklaga ända upp i regeringen. Hur man rent administrativt skall kunna hantera ett sådant system övergår mitt förstånd. Jag anser att vårt förslag på den här punkten är betydligt rakare och riktigare, eftersom de områden som där är förbjudna verkligen är förbjudna, och när det gäller de andra områdena går dispenserna till skogsvårdsstyrelsen, där de hanteras på traditionellt sätt. Jag skulle f. ö. till Anders Dahlgren vilja ställa en fråga, som jag tycker det vore önskvärt att få ett svar på: Vad menas med ”stor hänsyn till kommunens ställningstagande” och i vilka ärenden skall kommunen ha ett direkt avgörande inflytande? Det här är ju, såsom formuleringarna nu är, en kautschukparagraf, som kommer att kunna tillämpas på precis vilket sätt som helst vid den fortsatta hanteringen. I själva verket är ju detta ett grundläggande dilemma i regeringsförslaget. Här har jordbruksministern försökt att gå på slak lina mellan dels miljögrupperna, som han vill tillfredsställa med ett formellt förbud mot spridning av bekämpningsmedel, dels samtidigt skogsbruksintressenterna, som han vill tillfredsställa med hjälp av en dispensmöjlighet som kan hanteras fritt oavsett de lokala opinionerna. Herr jordbruksminister, det är betydande risker med att balansera på slak lina — risken är väldigt stor för att man ramlar ned.

Herr talman! Jag delar Arne Anderssons uppfattning att jordbruket inte berörs av propositionen. Det är inte jag som har dragit i gång den debatten, utan det är moderaterna. Jag hänvisar till deras partimotion, s. 5, där de säger att det skulle ha varit utomordentligt bra, om man hade kunnat vänta med avgörandet i den här frågan tills man kunnat avgöra även jordbrukets användning av kemiska medel och handelsgödselsanvändningen i såväl jordsom skogsbruk. Det är bra att Arne Andersson i Ljung nu äntligen försvarar den moderata ståndpunkten och erkänner att det finns ett kommunalt veto, som det inte är möjligt att överklaga, inte ens för sakägaren-markägaren. Det är naturligtvis er rättighet att inta den attityden. Jag har bara förvånat mig över den, eftersom den innebär en rättsotrygghet för den enskilde medborgaren. Enligt min uppfattning har moderaterna inte varit anhängare av en sådan politik. Men vi har nu fått besked, och det tackar jag för. När Arne Andersson återkommer till frågan om utredning och vad jag skulle ha yttrat någon gångi Västergötland vill jag bara säga att vi naturligtvis skall vara tacksamma för eniga utredningar. Visst är det bra om man kan nå enighet, men inte kan man väl därför avstå från den kritiska prövningen av ett förslag. Och inte heller kan man strunta i vad som kommer fram vid granskningen bara därför att ledamöterna i en kommitté har skrivit ihop sig. Det är väl förslaget i sig självt som måste vara det avgörande. I det här fallet vet vi också att enigheten var tillkämpad och att det inte var någon tillfällighet att utredningens förslag inte innehöll något om kriterierna för tillståndsprövningen. — Socialdemokraterna har fått skriva av propositionen för att få fram sådana kriterier, och moderaterna har fått hänvisa till att naturvårdsverket skall få utfärda föreskrifter. — Utredningens förslag var inte försett med några specialmotiveringar. Skälet var kanske att enigheten då inte skulle ha kunnat bestå. Remissyttrandena visade också att utredningsförslaget inte möttes av någon samlad uppslutning. Till herr Wictorsson vill jag säga att jag aldrig har anklagat utredningens ledamöter för aningslöshet. Det måste vara ett hörfel, eller också har jag uttryckt mig slarvigt. Det har aldrig varit min avsikt att anklaga utredningens ledamöter för aningslöshet. Jag har alltför stor respekt för gamla riksdagskamrater för att vilja eller våga göra det. Däremot sade jag att det var skogsindustrin och moderaterna som hade visat denna aningslöshet — och det är en helt annan sak.

Herr talman! Man måste vara tacksam för att behandlingen av frågan om flygbesprutning av skogen utgör undantag och inte regel för hur det går till i svensk politik. Tydligen skall vi inte få denna fråga löst den här gången heller. De taktiska uträkningarna på flyglarna i den svenska politiken går nu ut på att regeringen skall få tillbaka ärendet. Skulle de taktiska uträkningarna vara likadana nästa gång, kommer väl frågan aldrig att lösas. Under alla förhållanden kommer beslutet att fördröjas genom manövrer av det här slaget. Vad är det då som verkligen döljer sig bakom taktiken? Delvis är det här en miljöfråga. Det finns egentligen en ganska bred enighet om att användningen av kemikalier i skogsbruk och jordbruk skall hållas tillbaka, när omsorgen om människors hälsa eller om naturen kräver det, eller när det annars går utan svåra konsekvenser för de berörda näringarna. Enbart miljöhänsyn motiverar inte den reglering av flygbesprutningen över skogen som nu föreslås. Det handlar nämligen också om att hjälpa till att lösa en förtroendekris som uppstått mellan å ena sidan delar av skogsbruket och å andra sidan en del miljöorganisationer och andra medborgare. På ömse håll har viljan att försöka förstå hur den andra parten resonerar alltför ofta varit betänkligt svag. Förtroendekrisen när det gäller skogsbrukets användning av bekämpningsmedel kan — om man inte försöker göra något åt saken — utvecklas till en förtroendekris för skogsbruket som sådant. Det borde inte få inträffa. Skogsbruket är en viktig näring för landsbygden och för vår exportindustri. Man måste kunna driva sin verksamhet på ett sådant sätt att människor har förtroende för vad man håller på med i skogen. Mellan de olika förslag som nu finns i utskottsbetänkandet är skillnaderna främst juridiska. Viljan att erkänna hur enig man egentligen är, den är tyvärr inte så värst stor. Låt mig därför påpeka att de flesta är ense om att man bör vara mycket restriktiv med besprutning, men att sådan ändå skall kunna få förekomma när det finns alldeles speciella skäl. De flesta inser att man har ett stort lövslyproblem som måste angripas. Men inget av förslagen i betänkandet innebär att man bestämmer hur mycket som skall sprutas. Det man i alla tre förslagen lägger fast är en hanteringsordning och en administrativ och juridisk process. Det innebär att viinte vet om något av förslagen kan hjälpa oss att bli av med vare sig lövslyet eller den infekterade stämning som råder i den här frågan. Från höger sägs det att regeringsförslaget innebär att det kommer att sprutas så litet att det blir katastrof för skogsbruket. Från vänster heter det att regeringsförslaget innebär att det kommer att sprutas så mycket att miljöoch friluftsintressena skadas. Minst en av dessa båda anklagelser måste ju vara felaktig. Jag vill påstå att båda är felaktiga. Hur mycket som kommer att sprutas beror på hur kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser osv. agerar. Det gäller alla tre linjerna. Jämför man regeringsförslaget med de båda andra kanske det kan sägas att dessa, som ju innehåller en kommunal vetorätt, kan innebära en hårdare reglering på de områden där kommunerna utövar sitt veto, men å andra sidan en större möjlighet för skogsbolagen att spruta på de områden där något kommunalt veto inte blir aktuellt. Om det i någotdera fallet blir mer eller mindre kemikalier än i regeringsförslaget kan ingen människa i dag ha någon klar uppfattning om. Oavsett vilket av de tre förslagen som skulle genomföras, måste vi också räkna med att skogsägarnas intresse för att utnyttja dispensmöjligheter kommer att vara störst de allra första åren efter det att vi fått en ny lagstiftning. Alla vet vi att under de år diskussionen pågått har stora arealer buskat igen, så att skogsåterväxten hotas. Men på sikt bör alla tre förslagen minska bekämpningsmedelsanvändningen, eftersom den hårda prövning som är gemensam för förslagen stimulerar skogsägarna att hantera skogsvårdsfrågorna på så sätt att man förebygger uppkomsten av verkligt svårartade lövslyproblem. Man bör dock ha klart för sig att möjligheterna till detta varierar mellan olika skogar, t.ex. på grund av jordmån, klimatförhållanden och terrängförhållanden. Det parti som på en och samma gång håller sig med flest ståndpunkter i denna fråga är moderata samlingspartiet. På s. 24 i utskottsbetänkandet framförs i reservation 2 en uppfattning vars logiska innebörd är att alla framförda förslag till reglering av skogsbesprutningen bör avslås. Ytligt sett är det bara regeringens förslag som kritiseras. Men när vi håller i minnet att skillnaderna när det gäller hur mycket bekämpningsmedel som skall Nr 49 användas i praktiken torde vara små, finner vi att moderata samlingspartiet Torsdagen den här påstår att en reglering av bekämpningsmedelsanvändningen i skogen 10 december 1981 innebär en situation med permanent virkesbrist. På ss. 24i betänkandet företräder moderata samlingspartiet alltså skogsindustrins kompromisslösa ståndpunkt. På nästa sida i samma utskottsbetänkande har moderaterna bytt åsikt. Här vill man ansluta sig till utredningsförslaget — eller rättare sagt få det ändrat så, att staten skall betala pengar till den som får en besprutningsansökan avslagen, vilket man också förtydligar på s. 27 i samma utskottsbetänkande. När det gäller denna delfråga om ersättning till den som får en besprutningsansökan avslagen har moderaterna båda de oförenliga åsikterna: å ena sidan säger man sig vara anhängare av utredningsförslaget, där det inte finns några regler om ersättning, å andra sidan har man en separat reservation om ersättning. En skogsägare skulle få pengar av staten så snart vederbörande lämnade in en ansökan om att få spruta i skogen, fastän man på förhand visste att den skulle avslås. Det skulle säkert bli många ansökningar att behandla och följaktligen också kosta staten mycket pengar. Här tycks moderaterna stå för en ovanlig rundhänthet vid utdelningen av skattemedel. Vi som i reservation 1 sluter upp bakom regeringens proposition får nu höra att vi gör det därför att vi vill spruta så väldigt mycket mer än somliga andra — eller så väldigt mycket mindre än somliga andra. Verkligheten, herr talman, är en helt annan. Precis som regeringen menar vi att propositionens förslag är det som bör ha största möjligheten att fungera tillfredsställande i det praktiska livet. Propositionens förslag förenar ett stärkt kommunalt inflytande och ett skogsekonomiskt inflytande med en hanteringsordning som möjliggör en enhetlighet i tillämpningen. Man kan då uppnå det som man har velat uppnå i debatten om dessa frågor, i former som gör att man slipper alltför stumpartade skillnader mellan olika kommuner och län när det gäller vilka regler som skall förverkligas inom skogsnäringen på detta område. Genom att knyta prövningen till länsstyrelserna kan man utnyttja den sakkunskap och erfarenhet som finns samlad hos länsstyrelsernas naturvårdsenheter efter det att resp. kommun och skogsvårdsstyrelse har avgivit sina yttranden i frågan. Rätten att överklaga hos regeringen finns också med i det föreliggande regeringsförslaget. Därmed vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation 1 i jordbruksutskottets betänkande 1981/82:16.
Herr talman! Jag vill gärna bestå Esse Petersson med en kommentar, därför att han ovedersägligen har stått för en sanning som kanske ingen av de andra talarna för propositionen har redovisat. Han konstaterar nämligen att ingen människa i dag kan ha en klar uppfattning om i vilken omfattning det kommer att sprutas enligt det ena eller det andra förslaget. Det är en helt 123 riktig och påfallande klar ståndpunkt som Esse Petersson har intagit. Det är precis det som gör att vi inte vill ansluta oss till något av de här förslagen. Propositionen har inget bakgrundsmaterial. Det finns inga motivtexter som i nämnvärd grad förklarar hur tillämpningen skall ske. Propositionen kommer, om den skulle bifallas, att i utomordentligt hög grad ge utrymme för mycket fria tolkningar, och det är det, Esse Petersson, som vi inte tycker särskilt bra om. Nu är emellertid inte detta för handen, utan det är fråga om att regeringen, på sätt som jag har beskrivit tidigare i eftermiddag, skall expediera ett förslag som är grundat på den socialdemokratiska motionen. Jag skall inte heller nu låna mig till någon utvikning om hur detta kommer att gå. Men vad regeringen egentligen har spelat bort är möjligheten att ta initiativet och påverka utvecklingen. I stället expedierar man en enkel beställning från riksdagen. Det är att sjabbla bort sina chanser att påverka frågor som är vitala för svenskt skogsbruk. Den akademiska studie — välvilligt uttryckt — som Esse Petersson framförde om höger och vänster och mitten förtjänar väl inte någon ingående kommentar. Men jag vill gärna säga, att om man kommer fram till att propositionens förslag i så väsentliga delar löser problemet så är det en icke helt obetydlig ovänlighet mot partivännen och den nu fungerande talmannen, som också har skrivit på det förslag jag talar för här i dag. Utan att lägga mig i hur ni skall lösa det problemet, tycker jag att man kunde ha bestått oss med vänligheten att komma ihåg att det inte är så lång tid sedan de fyra stora riksdagspartierna var överens om det förslag som vi företräder. Jag vill inte än en gång ta upp debatten om hur jordbruksministern ser på den här typen av överenskommelser, men jag vill säga att det på sätt och vis var avslöjande att de inte skulle vara särskilt förpliktande.

Herr talman! Det intressanta med dessa förslag är att inte något av dem i förväg kvantifierar hur mycket eller hur litet som kommer att sprutas. Det intressanta är att man i princip har ett förbud mot sprutning, men med möjligheter till vissa undantag. Det är ingen som på förhand kan säga hur det kommer att bli. Det hade därför funnits anledning även för moderaterna att inte inta de här oförenliga ståndpunkterna, när man å ena sidan säger att om man inte sprutar över huvud taget, så kommer virkesförsörjningen i fara, och å andra sidan säger att utredningen skall genomföras. Sedan skall problematiken om ersättning tas upp, och där säger man dels att ersättning skall utgå, dels att ersättning inte skall utgå. Här har man alltså fyra helt fritt gungande åsikter, som inte har så värst mycket att göra med varandra.

Nr 49 Herr talman! Innan Esse Petersson hinner för långt ifrån talarstolen skulle Torsdagen den jag möjligen kunna rikta en kort fråga till honom. När intog vi den 10 december 1981 ståndpunkten att vi inte skall spruta över huvud taget, som orden föll alldeles nyss? Litet mer klargöranden på den punkten är vi intresserade av. Lag om spridning Sedan vill jag gärna säga till Esse Petersson — och det borde jag möjligen ha av bekämpningssagt i min förra replik — att Esse Petersson tydligen förläser sig på det här medel över skogsmaterialet, när han inte ens förmår hålla isär rubrikerna. På de ställen där vi mark tar ställning för ersättning till de markägare som inte får använda besprutning sker det i en enskild motion som väckts helt vid sidan av partimotionen. Jag vill upprepa för Esse Petersson vilken vikt vi har fäst vid att ha partimotionen helt i överensstämmelse med utredningens förslag, för att det inte skulle riktas kritik mot oss på den punkten.

Herr talman! Det är ett riktigt påpekande av Arne Andersson i Ljung att det inte ingick något förslag om ersättning i partimotionen. Men detta finns i den reservation som moderaterna i utskottet ställt sig bakom. Det innebär att man ändå menar detta. Det ingår alltså i det betänkande som vi har att ta ställning till.

Man vill göra en beställning till regeringen. Det kommer naturligtvis att ta en viss tid innan den beställningen kan effektueras. På det sättet fördröjer man att skogsbesprutningen blir reglerad på ett riktigt sätt när det gäller den fortsatta behandlingen av besprutningsfrågorna. Det borde vara ett gemensamt intresse för alla parter att man vet vad detta innebär för framtiden och få det fastlagt. Man skall inte behöva fortsätta att leva i den ovisshet som man nu får leva i både när det gäller skogsnäringen och när det gäller miljöintressena i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag skulle i den här debatten vilja föra in även litet andra perspektiv. Vi har nu före middagsuppehållet och även därefter diskuterat detaljerna i själva propositionen. Jag skulle vilja vidga detta resonemang litet och försöka föra in frågan i ett något vidare perspektiv. Sveriges välstånd bygger enligt tradition bl.a. på de tidigare tunga basnäringarna, järnmalmen och dess förädlingsindustrier, skogen och dess industrier och varvsindustrin med rederinäringen. I dag är det endast skogen och skogsindustrin som har kvar sin stora betydelse i denna bemärkelse, som basnäring. Mänskligt att döma kommer 125 skogsnäringen att ha kvar denna ställning under de närmaste årtiondena. Rätt skött och med rätt omvårdnad från brukarnas, administratörernas och inte minst politikernas sida kommer skogsnäringen att ha denna betydelse även under överskådlig tid. Sveriges ekonomi är i kris. Vi dras med stora budgetoch handelsbalansunderskott. Ingen politiker och inget politiskt parti, vare sig i regeringsställning eller i opposition, kan dra sig undan sitt ansvar. Einar Larsson talade om politikerns ansvar. Och när man ser frågan i dess vidare perspektiv är det lättare att begripa varför vi från moderata samlingspartiets sida anser att vi tar det största ansvaret med vårt handlingssätt. Detta politiska ansvar tvingar oss att sätta oss in i de enskilda besluten och att sätta in dem i deras rätta sammanhang och försöka få en bild av konsekvenserna av fattade beslut. En näring som ger en nettoexport på mellan 20 och 25 miljarder årligen, som ger sysselsättning direkt eller indirekt åt kanske 300 000 människor och som ur regionalpolitisk synpunkt har den allra största betydelse måste av politikerna vårdas med största omsorg. År 1979 fattade riksdagen i stor enighet ett beslut om den framtida skogspolitiken. Målsättningen var en skogsproduktion som uthålligt skulle medge ett årligt uttag av 75 miljoner skogskubikmeter. Virkesförsörjningsutredningen har nyligen lagt fram sitt betänkande. Utredningen har gjort omfattande beräkningar av de framtida avverkningsmöjligheterna. Efter reduktion av tveksamma tillgångar beräknas den långsiktigt möjliga virkestillgången till omkring 70 miljoner skogskubikmeter. Man säger vidare i utredningen att för att klara detta måste intensiteten i skogsvården förbättras. Det krävs också, framhåller man, fortsatt gödsling, ökad gallring och att eftersläpningen beträffande lövröjningen inhämtas — och detta är enligt utredningens mening inte möjligt utan att kemisk bekämpning får användas. Om lövslyet fortsätter att öka och ingen gödsling utförs kommer avverkningsnivån att sjunka till 65 miljoner skogskubikmeter. Detta är ett teoretiskt maximum, och i praktiken kan det bli ytterligare sänkningar av avverkningsmöjligheterna. Vi är redan raskt på väg ner mot lägre avverkningsmöjligheter. Den naturliga konsekvensen av denna utveckling är att vi då får ompröva det skogspolitiska beslutet och dess målsättning. Vi kan inte ha eller driva en skogsindustri vars verksamhet är baserad på en råvarubas som inte finns. Vi politiker kan inte och får inte grunda våra beslut på orealistiska underlag. När utredningen om kemiska bekämpningsmedel i jordoch skogsbruket lade fram ett — med undantag för vpk-representanten — enigt förslag om spridning av bekämpningsmedel för skogsmark hälsades detta med tillfredsställelse av det samlade skogsbruket. Näringen var beredd att verka för förslaget. De tunga remissinstanserna tillstyrkte, och inom skogsnäringen trodde vi att vi äntligen skulle få problemet med lövslybekämpningen löst. Det har sagts — bl.a. av jordbruksminister Dahlgren här i dag — att det. Nr 49 främst är storskogsbruket och skogsindustrin som aningslöst drivit den här Torsdagen den frågan och som drabbas av ett förbud mot användning av bekämpningsme 10 december 1981 del. Så är det inte. Även inom bondeskogsbruket håller lövslyet bildligt talat på att växa brukarna över huvudet. Av den hearing vi hade i utskottet med Lag om spridning representanter från LRF och Skogsägareföreningarnas riksförbund framgick av bekämpningsdet klart att även dessa organisationer — bondeskogsbrukets företrädare — medel över skogsställde upp på utredningens betänkande. Problemet med bondeskogsbruket mark har tidigare varit att brukningsenheternas ringa storlek endast medgivit små föryngringsytor, vilka varit svårbehandlade från luften. Detta har eliminerats genom den tekniska utvecklingen. Genom användning av helikopter kan man i praktiken punktbehandla de olika ytorna. Vidare utbildning av de människor som arbetar med verksamheten ger ytterligare garantier mot misslyckanden och bör medverka till att risken för konflikter med övriga intressen minskar. Herr talman! I virkesförsörjningsutredningens kapitel 5 med rubriken Allmänna överväganden berör man något som angår alla oss politiker. Man efterlyser där ett mera entydigt besked från statsmakternas sida om angelägenheten av att de uppsatta målen vad gäller skogspolitiken nås. Frågan är säkerligen berättigad. I dag är det skogsnäringens talesmän, vare sig de företräder dem som producerar skogen eller dem som förädlar den, som främst talar om nödvändigheten av en hög skogsproduktion. Man frågar sig med all rätt om samhällets företrädare mera lyssnar på och fattar sina beslut efter de ofta små men högljudda påtryckningsgrupper som alltmer framträder i samhället. Det gäller grupper som för sin existens och sitt uppehälle är beroende av en produktion och en industri som ger landet det välstånd som fordras. Det vore säkerligen bättre att lyssna på de skogsbrukare som med ansvar under lång tid vårdat sin skog. Det vore bättre att lyssna till dem som på olika befattningar företräder skogsbruket. Herr talman! De problem som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 16 gäller frågor där skogsbrukets företrädare förväntat sig stöd av politikerna. Vi hade väntat oss ett förslag i enlighet med bekämpningsmedelsutredningens kompromiss, vilken tillstyrkts av de tunga remissinstanserna och fullföljts av moderata samlingspartiet genom en partimotion och slutligen med en reservation i utskottet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 i jordbruksutskottets betänkande.
Herr talman! Sven Eric Lorentzon har här påpekat att sprutningsförbudet i lika hög grad gäller de privata skogsägarna, och det gör det naturligtvis. Jag vill bara erinra herr Lorentzon om att på det fält där han är en framstående representant i en skogsägareförening, vars område sträcker sig från Östergötland i norr till Skåne i söder, har medelskogsbonden en areal på 45 hektar skogsmark. Det betyder att den medlemmen vid en kontinuerlig avverkning kan göra en slutavverkning på 0,5 hektar eller 1 tunnland per år i en långsiktig skogsbruksplan. Herr Lorentzon menar väl inte att det problemet för den skogsbonden är lika stort som det är för storskogsbruket som har kalytor på hundratusentals hektar varje år. Jag vill gärna ha ett beriktigande på den punkten av herr Lorentzon. Det är ju också så att moderaterna gör en alltför stor affär av de ekonomiska konsekvenserna av en restriktiv linje. Kemikalieutredningen beräknade ju ändå i sitt betänkande att ett totalt förbud skulle kosta 200 milj.kr. per år, och det var under den tid när man skulle ta igen den upplagrade eftersläpningen. De summorna sjunker ju successivt. Slår man ut de 200 miljonerna på den totala avverkningen — jag kan acceptera Sven Eric Lorentzons 65 miljoner kubikmeter per år — så innebär det en kostnad per avverkad kubikmeter på ungefär 3 kr. Överdriv inte de ekonomiska konsekvenserna, herr Lorentzon!

Herr talman! Statsrådet har rätt — medelarealen är låg i södra Sverige. Men det innebär inte att det inte finns större skogsfastigheter också där. Helt naturligt är problematiken större i de storskogsdominerade områdena, men jag vill poängtera att problemen också finns i bondeskogsbruket. Och problemen ökar. Vi har där ett ständigt eftersläpande röjningsbehov, och vi kan bara konstatera att det ökar år från år. Vi ser det för blotta ögat, när vi är ute och åker, men det finns också statistik på det. Det problemet kommer alltså också inom bondeskogsbruket, och det kommer snabbt. När jag här tar upp ekonomin i det långa perspektivet, gör jag det helt enkelt därför att jag är orolig för skogsproduktionen. Jag sade i mitt huvudanförande att den maximala avverkningsnivån teoretiskt ligger på 65 miljoner skogskubikmeter. Den dag då produktionen sjunker ytterligare och alltså den långsiktiga tillväxten är ännu lägre, då kommer svensk skogsindustri att få ännu större problem. Det gäller kanske inte den enskilde brukaren men väl skogsnäringen och därmed också landet.
Herr talman! Sven Eric Lorentzon talar om vikten av att ta ett politiskt ansvar för den viktiga skogsnäringen. Får jag då konstatera att herr Lorentzon visar detta politiska ansvar genom att i slutvoteringen avstå från att rösta och låta det socialdemokratiska förslaget vinna.